Herr talman! När det gäller den ekonomiska politiken i landet, är det väl känt att det finns en betryggande majoritet i riksdagen för de stora besparingsåtgärder staten tvingas vidta. Jag tror att alla över partigränserna är medvetna om de svårigheter som finns. Det var på socialdemokratiskt initiativ man införde sektorsbidraget. Det innebar att vi tog bort öronmärkningen i full förhoppning om, och med förtroende för, kommunalpolitikernas förmåga till kloka prioriteringar. Detta har nu fullföljts genom ökad decentralisering där kommunerna kommer att få ta huvudansvaret för hur de använder de resurser som finns. Kommunförbundets undersökning -- den som jag har sett -- är ganska bristfällig. Däremot finns det en undersökning från Stockholm som är särskilt alarmerande. Den visar nämligen att när skolorna själva får hantera pengarna är det de allra svagaste som drabbas först. Man tar bort det speciella och individuella stödet till elever i stället för att minska på grupptimmar och annat, som Eva Johansson var mycket bekymrad över. Jag följer självfallet den utvecklingen. Jag tycker att den är beklämmande och bekymrande. Det är viktigt att de förordningar och annat som gäller om stöd till barn med särskilda behov fullföljs. Samtidigt går det inte att komma ifrån ett erkännande om att ekonomin är kärv. Vi har markerat att skolan skall prioriteras. Vi sätter ordentliga regler för vad som skall åstadkommas i kommunerna, och vi har en noggrann nationell uppföljning. Den är så noggrann att kommunerna klagar över det som Skolverket sysslar med. Jag tror att det är ganska bra. Det kommer att ge oss en mycket god bild på nationell nivå. Det ger oss också ett underlag för att vidta åtgärder. Om prioriteringarna inte fungerar får man tydliggöra ansvaret för de allra svagaste genom förordning eller annat.
Herr talman! Jag tror att det var många som blev glada över regeringsdeklarationen. Men min fråga gällde egentligen på vilket sätt statsrådet är beredd att följa upp de stolta paroller som fanns där om Europas bästa skola. Det är klart att man kan säga, som skolministern också gör, att det här sköter de ute i kommunerna. De sköter det som de vill. Men det är ju inte riktigt sanning. Jag vill gärna åter betona att jag inte ens tror att de moderata skolpolitikerna som styr ute i nästan varenda Storstockholmskommunerna, vill ha det på det sättet. De tvingas av ekonomiska skäl att strypa den ena verksamheten efter den andra, även om de vet att de är mycket värdefulla för framför allt de svaga eleverna. Det vore bra med en signal från statsrådet, så att dessa elever kan få stöd. Det skulle vara bra att få reda på hur en sådan signal skulle kunna vara utformad.
Herr talman! Eva Johansson känner väl till att det pågår ett omfattande reformarbete med syfte att skapa utveckling inom skolväsendet. Regeringen har inte heller dragit ner på anslagen till skolverksamhet eller utbildningsverksamhet totalt sett. Däremot har vi gjort vissa omprioriteringar. Jag tror inte -- jag har i alla fall inte sett några konkreta förslag -- att Socialdemokraterna har några stora resurser som de är beredda att omedelbart ge till kommunerna för att minska de besparingsbeting som man nu måste förverkliga. Eva Johansson frågar vad jag är beredd att göra för att inte de svagaste skall drabbas. En mycket viktig sak är att ge kommunerna underlag för att besparingar på undervisningens område, inte minst när det gäller svaga elever, är mycket kortsiktiga minskningar av kostnaderna. Den typen av underlag från Skolverket, Utbildningsdepartementet osv. tror jag är till hjälp för dem som argumenterar för skolans bästa. Jag kan också skicka den signalen till kommunerna om Eva Johansson tycker att det är viktigt, men jag tror att kommunerna vet om det. Det finns även i fortsättningen en möjlighet för staten att vidta åtgärder och dra in delar av statsbidraget om kommunerna icke fullföljer sina skyldigheter på skolans område.
Herr talman! Vi kommer förmodligen inte längre i den här diskussionen, än vad vi har gjort tidigare. Det slutar alltid med att Beatrice Ask säger att vårt parti har varit med och infört sektorsbidraget och att det inte har rörts. Nej, det har det inte. Men majoriteten i den här kammaren har ju, på förslag av den regering som Beatrice Ask sitter i, så sent som i våras fattat beslut om att dra in 7,5 miljarder kronor från kommunerna. Och detta har väl inte gått skolorna förbi heller. Det är klart att de har drabbats av detta. Det är den besparingen, Beatrice Ask, som nu drabbar fullt ut i klassrummen, och det är detta som bekymrar mig så mycket. Det är därför som jag tycker att det skulle vara väsentligt att vi som sysslar med skolpolitik och utbildningspolitik i detta hus kunde ha en diskussion också om skolans kvalitet och inte bara om vem som skall vara huvudman för utbildningen.
Herr talman! Det var bra att denna rättelse gjordes. Vi har inte tagit några 7,5 miljarder kronor från skolorna, utan det är från kommunerna som de har tagits. Men den ekonomiska situation som Sverige befinner sig i påverkar även viktiga sådana verksamheter som skolan. Det är naturligtvis allvarligt. Jag framhöll tidigare i denna diskussion att jag är bekymrad över hur skolor och kommuner spar på de allra svagaste. Samtidigt tycker jag att man skall erkänna att vare sig jag, Eva Johansson eller någon annan kan trolla. Den svenska ekonomin är besvärlig, och det är svårt att hitta mer resurser. Vi måste försöka att förändra och förnya inom de ramar som finns. Det är detta arbete som pågår när det gäller läroplaner och mycket annat. Vi är också beredda att förtydliga i förordningar och annat om det skulle visa sig att det råder någon missuppfattning i något hörn om hur prioriteringar måste göras i alla fall som en minsta garanti för de svagaste.

Herr talman! John Bouvin har frågat justitieministern om hon är beredd att medverka till en skärpning av lagstiftningen så att vissa ''perversiteter'' omfattas av förbudet mot olaga våldsskildring. Frågan har överlämnats till mig. John Bouvin anför i sin fråga bl.a. att nuvarande lagstiftning inte räcker till för att stoppa skildringen och spridningen av sådan våldspornografi som han syftar på. Jag vill först framhålla att spekulativa våldsskildringar, varigenom någon skildrar sexuellt våld eller tvång, eller närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur, enligt min mening inte har något skyddsintresse ur yttrandefrihetsrättslig synvinkel. Sådana våldsskildringar utgör också yttrandefrihetsbrott enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Filmer som skildrar sådana situationer som John Bouvin berör i sin fråga kan därför redan vara straffbara. Vidare vill jag framhålla att regeringen förra året uppdrog åt Justitiekanslern att utreda behovet av åtgärder rörande bestämmelserna om olaga våldsskildring. Bakgrunden till uppdraget var att en arbetsgrupp inom regeringskansliet för frågor om våld mot kvinnor hade föreslagit en utvärdering av bestämmelserna om olaga våldsskildring. Enligt vad jag har erfarit kommer Justitiekanslern att redovisa resultatet av sin utredning inom kort. Om det är erforderligt med en skärpning av bestämmelserna om olaga våldsskildring eller inte kommer jag alltså att ta ställning till när utredningen har överlämnats och beretts.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Laurén för svaret. Till min glädje ser jag att statsrådet anser att detta inte behöver ha något skyddsintresse ur yttrandefrihetsrättslig synvinkel. Allt detta bör ju vara ett axiom. Det står emellertid i svaret att filmer som skildrar sådana situationer kan redan därför vara straffbara. Tyvärr har hovrätten för Västra Sverige i maj 1991 redan frikänt detta, vilket gör mig litet orolig. Statsrådet säger även i svaret att Justitiekanslern inom kort kommer att redovisa resultatet av sin utredning. Vad innebär inom kort? Den 10 december 1991 ställde Gullan Lindblad nästan exakt samma fråga. Det har alltså gått nästan ett år sedan dess, och det har tillsatts en liten utredning. Justitieministern sade att Justitiekanslern skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 juli nästa år. Nu har detta nästa år passerats, och nu ställs alltså samma fråga igen. Min fråga är vad som skall göras, när det går så trögt i denna behandling, innan vi får ett nytt fall.
Herr talman! Vad jag avser med inom kort är faktiskt, John Bouvin, inom kort. Jag hoppas att det skall ske mycket snart, i varje fall i början av nästa år. Det fall som John Bouvin berörde från Hovrätten för Västra Sverige är naturligtvis ett sådant fall som Justitiekanslern måste ta med i sin bedömning av hur en sådan fråga skall bedömas.
Herr talman! Jag tycker att detta är så pass allvarligt för både kvinnor och barn i Sverige och i hela världen att vi på något sätt med kraft måste visa detta. Tror statsrådet att det vore en idé att ta upp en sådan fråga här i kammaren till en extradebatt, så att behandlingen av frågan tog fart? Hur snabbt kunde detta ske, om man sätter till alla krafter?
Herr talman! Min uppfattning är att vi skall avvakta Justitiekanslerns utredning och se vad han har kommit fram till innan vi överväger några ytterligare åtgärder. Denna utredning kommer att redovisas inom kort. Denna gång är det inte någon risk för dröjsmål.

Herr talman! Birger Andersson har frågat mig om jag avser att snarast undersöka tillämpningen av lagen om godtrosförvärv av lösöre. Han har hävdat att tillämpningen av reglerna om godtrosförvärv inte synes förhindra att det alltid finns köpare av stöldgods. Den lagstiftning som i första hand är avsedd att motverka handeln med stöldgods är naturligtvis bestämmelserna i brottsbalken om häleri. Den civilrättsliga lagstiftningen om godtrosförvärv innefattar en avvägning mellan å ena sidan den ursprunglige ägarens intresse av att få tillbaka egendom som han har förlorat och å andra sidan den rätt som en aktsam person bör ha att få behålla egendom som han har förvärvat i god tro. Reglerna har utformats bl.a. så att de skall motverka handeln med stöldgods. Lagen om godtrosförvärv av lösöre trädde i kraft den 1 januari 1987. Genom lagen skärptes och preciserades de krav som ställts på en förvärvare av lösöre för att denne skall anses vara i god tro. Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att det inte finns skäl att ompröva de principer och skäl som ligger bakom lagen. Även jag anser att lagen utgör en lämplig avvägning mellan de intressen som står mot varandra. Birger Andersson riktar in sig på tillämpningen av lagen. Hittills är det få domstolsfall som har refererats, och någon systematisk utvärdering av tillämpningen har inte gjorts. Lagutskottet har i början av detta riksmöte uttalat att utskottet förutsätter att reglerna följs upp och att regeringen ser till att en utvärdering av lagen kommer till stånd i lämpligt sammanhang. I Justitiedepartementet brukar vi undersöka hur nya lagar har fungerat när de har varit i kraft under någon tid. Så skall naturligtvis ske också med godtrosförvärvslagen. Formerna för detta har ännu inte bestämts, men jag räknar med att en utvärdering skall kunna påbörjas under våren 1993.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Bakgrunden till min fråga är att många upplever tillämpningen av nuvarande regler som stötande. I en lång artikel i en av våra dagstidningar för ett tag sedan beskrivs ett fall där en person har blivit av med en snöskoter. Stöldförsäkring fanns inte, men någon stal hans snöskoter. Polisen återfann snöskotern, men den ursprunglige ägaren får ändå inte tillbaka sin snöskoter. Nuvarande ägare hade köpt snöskotern i god tro av två hälare. Det ansåg i alla fall både tingsrätt och hovrätt. När det gäller möjligheten att köpa tillbaka skotern säger den ursprunglige ägaren: ''Aldrig i livet. Varför skall jag betala två gånger för något som bevisligen tillhör mig?'' Vidare säger den ursprunglige ägaren i den här tidningsartikeln: ''Nu har jag tappat all min tro på Sverige och rättvisan. Det är bara att fortsätta att betala på lånet, som jag tog då jag köpte skotern och se glad ut.'' Jag tycker att det är en naturlig reaktion från en person som har råkat ut för detta att uppleva vår rättvisa på det sättet. I Svenska Dagbladet den 9 november i år uttalar rikspolischefen att överst på hans önskelista ligger skärpta regler vid godtrosförvärv. Han fortsätter: ''Vi vill förstöra hälerimarknaden. Har du stulit en TV, skall det vara så svårt som möjligt att omsätta den till knark.'' Delar statsrådet rikspolischefens åsikter?
Herr talman! Riksdagen har vid flera tillfällen haft denna fråga uppe till prövning, och man har stannat för den lösning som godtrosförvärvslagen i dess nuvarande skick innebär. Den skärptes genom lagen 1986:796. Man har alltså ställt ökade krav på en förvärvare, och de kraven är så stora att de egentligen bara är om någonting har inhandlats under normala förhållanden som man automatiskt utgår från att det är ett riktigt förvärv. Annars har bevisbördan lagts på förvärvaren. Det här är, som jag sade i mitt frågesvar, en avvägning som man gör mellan å ena sidan den ursprunglige ägarens intresse av att få tillbaka egendomen och å andra sidan den rätt som en aktsam person bör ha att behålla egendomen. Man har ansett att ett införande av en total vindikationsrätt skulle innebära en osäkerhet, åtminstone i andrahandshandeln.
Herr talman! Jag ser i statsrådets svar att statsrådet räknar med att det skall göras en utvärdering, som skall påbörjas under våren 1993. Jag vill fråga när statsrådet räknar med att resultatet av utvärderingen kan föreligga.
Herr talman! Det är litet svårt att säga nu. Vanligtvis brukar en sådan här utvärdering få ta i anspråk åtminstone ett år.
Herr talman! Jag har försökt att jämföra den svenska lagstiftningen om godtrosförvärv av stöldgods med övriga nordiska länders, och jag tror att jag vågar påstå att Sverige har den generösaste lagstiftningen. Danmark, Norge och Finland har ungefär samma lagstiftning, när det gäller stöldgods. Danmark tillämpar dessutom vindikationsprincipen även i övrigt, vilket innebär att den ursprunglige ägarens rätt består och att han är berättigad att återfå egendomen utan vederlag från den godtroende förvärvaren oberoende av dennes goda tro. I Europa över huvud taget är det väl närmast Holland och Italien som har en lagstiftning som är lika generös mot tredje man som den svenska. Jag vill mot denna bakgrund och det nordiska samarbete som vi försöker utveckla fråga: Anser statsrådet att det skulle vara önskvärt med en mera likartad lagstiftning i de nordiska länderna när det gäller godtrosförvärv av lösöre?
Herr talman! Det är bara Danmark och Portugal som tillämpar vindikationsprincipen, som Birger Andersson har nämnt. I Norge har exstinktionsprincipen, dvs. den som vi tillämpar i Sverige, gjorts till huvudregel. Men jag tycker att det är lämpligt att samtidigt som man gör denna utvärdering se på frågan igen, också med de utgångspunkter som Birger Andersson har angivit.
Herr talman! När det gäller icke anförtrott gods tror jag att jag vågar påstå att Danmark, Norge och Finland tillämpar samma princip, nämligen vindikationsprincipen. Personligen känner jag mest för den norska och den finska lagstiftningen i det här sammanhanget.
Herr talman! Inte ytterligare än att jag ämnar se till att denna utvärdering blir gjord och att man i det sammanhanget skall studera hur de andra nordiska länderna och även Europa i övrigt tillämpar lagstiftningarna på detta område.

Herr talman! Bo Finnkvist har frågat mig hur regeringen avser att hantera frågan om Cityvarvet. Jag har vid olika tillfällen här i kammaren, senast den 17 november i år, sagt att det ankommer på företagens styrelser och ledningar att besluta om den framtida inriktningen och utvecklingen av de statliga företagens verksamhet. Regeringen kommer därför inte att nu ta något initiativ i den aktuella frågan. Det är självklart min förhoppning att det skall gå att finna förutsättningar för fortsatt verksamhet vid
Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret på frågan. Jag tycker att svaret kan tas som ett exempel på den industripolitik som tyvärr finns i det här landet i dag. Det finns en grupp bestående av representanter från Länsstyrelsen och Göteborgs kommun som vill att en rekonstruktion skall komma till stånd. Det skiljer i dag 60 miljoner kronor mellan företagets och denna grupps uppfattning om vilka belopp som kan betalas. Det finns en tro på denna rekonstruktion. Den skulle rädda jobben för halva arbetsstyrkan, dvs. 200 personer, och det skulle även gälla för underleverantörer. Frågan skall snabbutredas. Det skulle bli ett billigt pris för dessa arbetstillfällen. Nordiska Investeringsbanken en ansökan om ett lån från ett indonesiskt företag -- ett konsortium. Misstankarna är att lånet skall gå till att finansiera ett köp av utrustning på varvet. Jag tycker att det är fel. I dag behövs inte en regering som hjälper utländska konkurrenter att ta livet av svenska företag med hjälp av svenska subventioner. Det behövs egentligen en politik som hjälper de svenska företagen att överleva i den besvärliga period landet lever i. I praktiken innebär detta tydligen att det går att subventionera verksamhet utomlands men inte i Sverige. Tänker näringsministern ta något initiativ för att stoppa denna eventuella försäljning -- i varje fall medan rekonstruktionsförsöken pågår? Än är det inte för sent.
Herr talman! Jag delar Bo Finnkvists uppfattning att det vore utomordentligt olyckligt om Nordiska Investeringsbanken gör vad han tror att den gör. Vi har också noterat uppgifterna i pressen, och vi kommer självfallet att ta reda på hur det ligger till. Däremot är vi inte beredda att ingripa i beslutsprocessen i Celsius Industrier. Vi anser att det är de som måste göra den företagsekonomiska utvärderingen, dvs. ta ställning till vad som kan göras med Cityvarvet. Jag gör också bedömningen, att om det finns andra intressenter måste de i så fall aktivt visa ett intresse. Så sent som i förra veckan beslutade riksdagen att skapa portföljföretag och riskkapitalbolag på privat basis -- ett skall t.o.m. ha sitt säte i Göteborg -- vilka skall ha full frihet och möjlighet att utvärdera om Cityvarvet är en bra och möjlig investering som kan klara sysselsättningen och skapa ett varv med framtidsutsikter.
Herr talman! Många människor, experter och andra, har gått igenom den här rekonstruktionsidén. Därutöver fick vi i näringsutskottet förra veckan uppgift från varvsindustrin ute i Europa och i andra länder visar en tendens att öka. Det måste vi tro på. Uppgiften kommer direkt från industrin. Samtidigt visar Sverige upp attityden att det är fritt fram för utländska köpare att komma till Sverige och ta över utrustning -- och kanske t.o.m. få subventionerade lån. Det är bra att också näringsministern har reagerat emot detta -- det skulle i och för sig vara konstigt annars. Jag hoppas att detta är ett positivt svar på min fråga och att det här kommer att stoppas, i varje fall tills rekonstruktionsperioden är avslutad.
Herr talman! Vi kommer att undersöka Nordiska Investeringsbankens eventuella beslut och åtgärder. Vi kommer också att undersöka vilka möjligheter vi har att göra något i den delen och vilka möjligheter som ligger i ett departements handlingsutrymme. Jag vet inte om detta över huvud taget har något samband, men självfallet finns det anledning att utreda det. Såvitt jag har förstått när gäller rekonstruktionen av Cityvarvet, var styrelsen i Celsius Industrier och de fackliga representanterna eniga om att det inte gick att driva varvet längre. Självfallet ställer jag mig positiv om det finns förutsättningar till en rekonstruktion. Då måste det emellertid komma fram andra intressenter, som är beredda till erforderliga insatser av kapital. De skall verkligen tro på att det går att driva varvet, inte bara att det är tredje man, dvs. skattebetalarna, som skall betala. Jag pekar ånyo på att beslutet som fattades i förra veckan. Det finns portföljföretag, riskkapitalbolag, som med all säkerhet är mer kompetenta än vi att utvärdera huruvida detta är ett bra rekonstruktionsförslag eller ej.
Herr talman! Rekonstruktionsförslaget innebär att andra intressenter kommer in. Som jag tidigare nämnde tror många på det, även experter. Enligt uppgifter som jag har finns det även i moderatled de som vill se till att Nordens största hamn också i framtiden har reparationsmöjligheter när det gäller stortonnage. Man tycker då att vår svenska regering bör visa intresse för detta och se till att en lösning kan komma till stånd.
Herr talman! Jag trodde att vi i kammaren var eniga om att statliga företag skall drivas efter företagsekonomiska principer. Det är fortfarande min uppfattning med tanke på Celsius Industrier. Om man sedan har ett förslag till rekonstruktion måste ju experter och de som har redarintressen och som anser sig vilja gå in i Cityvarvet -- vilket antytts här -- också visa detta i handling och inte bara säga att man tror på det. Man måste också vara beredd att satsa en slant för att skapa förutsättningen för ett varv med mer långvarig livskraft, inte ett varv som räddas enbart för ett antal månader. Jag hoppas att det går att finna en sådan lösning.
Herr talman! Som jag nämnde i början av denna interpellationsdebatt handlar det om 60 miljoner kronor. Jag utgår från att det är möjligt att skaffa fram dessa medel. I den andra vågskålen ligger samtidigt hundratals jobb och en värdefull serviceverksamhet i Göteborgs stora hamn. Om den serviceverksamheten inte finns kvar i framtiden skulle kanske t.o.m. hamnen kunna påverkas negativt. Jag får väl nöja mig med näringsministerns svar. Näringsministern har ju i alla fall sagt att Nordiska Investeringsbankens agerande skall undersökas. Jag tycker nämligen att det som man kunde läsa i tidningen i morse var väldigt oroande. Vi får sedan se om det var rätt eller ej.
Herr talman! Det sista uttalandet instämmer jag i. Det finns all anledning att undersöka vad som förekommer där. Jag är även mycket positiv till en rekonstruktionslösning, om den går att finna. Det måste emellertid vara en lösning med intressenter som är beredda att satsa egna pengar, inte bara skattebetalarnas. Om det finns sådana intressenter hoppas jag att de verkligen träder fram, så att vi kan få en positiv lösning. Jag kan dock inte gå med på att statliga företag skall arbeta under andra ansvarsförhållanden än icke statliga företag, eftersom vi då kommer ut i ett moras när det gäller styrning av statliga företag.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig vad regeringen gör för att patienter med rygg och nackbesvär skall garanteras en medicinskt och hälsoekonomiskt sett effektiv behandling. En av Socialstyrelsens främsta uppgifter är att utöva tillsyn genom att följa upp och utvärdera den verksamhet som kommuner, landsting och enskilda huvudmän bedriver inom hälso och sjukvården. Tillsynen skall ske på grundval av de bestämmelser som finns fastställda i hälso och sjukvårdslagen men sker också med stöd av bestämmelserna i lagen om tillsyn över hälso och sjukvårdspersonalen m.fl. vad gäller denna personals yrkesutövning. Socialstyrelsen kan enligt sistnämnda lag bl.a. inspektera personalens verksamhet. Genom tillkomsten av de regionala tillsynsenheterna inom Socialstyrelsens nuvarande organisation har styrelsens möjligheter att utöva en aktiv tillsyn över hälso och sjukvården förstärkts. Att se till att patienter med rygg och nackbesvär får en medicinskt och hälsoekonomiskt effektiv behandling är alltså i första hand en uppgift för Socialstyrelsen. Men också Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik har en viktig funktion i sammanhanget. En effektiv behandling ur hälsoekonomisk synpunkt förutsätter bl.a. att nya metoder som introduceras blir bedömda med hänsyn till deras samlade nytta, risker och ekonomiska konsekvenser samt, inte minst, att föråldrade metoder sorteras bort. SBU har till uppgift att göra sådana bedömningar inom hälso och sjukvården. Bland de projekt SBU genomfört finns Metoder för behandling av ont i ryggen. Med anledning av Barbro Westerholms fråga vill jag också nämna den särskilda ersättning från sjukförsäkringen som infördes år 1991 genom en överenskommelse mellan staten och sjukvårdshuvudmännen. För innevarande år finns en motsvarande överenskommelse om 485 miljoner kronor. Dessa medel används för att öka kapaciteten vad gäller medicinsk rehabilitering. Härigenom kan människor snabbare återgå till arbetslivet eller till ett aktivt liv i övrigt. Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna utvärderar effekterna av dessa insatser i samarbete med Socialstyrelsen och Landstingsförbundet. år 1991, kommer att redovisas före december månads utgång.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Ett köp-sälj-system breder nu ut sig i hälso och sjukvården, och det är bra att det finns en kostnadsmedvetenhet. Men det fordras också att personalen är kompetent att från medicinska och hälsoekonomiska utgångspunkter bedöma vad som är bäst att köpa. Billigast är ju inte alltid bäst. Utbudet av tjänster beträffande rörelseorganens sjukdomar har kraftigt ökat. Jag har hört från kassorna att det är svårt att bedöma vad som är bäst. Risken finns att det bästa försvinner från marknaden. Sådana signaler har kommit just när det gäller rörelseorganens sjukdomar men också när det gäller beroendesjukdomar -- det har jag erfarit under den senaste veckan. På något vis har det uppstått ett behov av medicinska revisorer som inte bara analyserar slutresultatet av gjorda insatser utan också ger råd på vägen, såsom revisorer brukar göra. Jag undrar om man inte borde fundera över ett system där kassornas förtroendeläkare blir sådana revisorer. Det är bra att det kommer en utvärdering avseende 1991. Denna ser jag fram emot. Men det behövs en utvärdering också för 1992, för det är under 1992 som den stora förändringen av utbudet har ägt rum. Det är även viktigt att inte bara SBU och Socialstyrelsen utan också Riksförsäkringsverket är inkopplade.
Herr talman! Beträffande den utveckling vi nu talar om handlar det om att det har blivit en större mångfald inom svensk sjukvård under senare år. Man har drivit på från olika partier, däribland ett mig och den frågande närstående parti, för att åstadkomma just denna mångfald. Jag tycker förstås att det är bra att man fått till stånd en mångfald på en mängd områden. Men det har samtidigt inneburit ett behov av en översyn av en hel del äldre saker. Det handlar om tillsynsfrågan, som jag nämnde här. Vi kommer också, som jag nämnde i förra svaret, att gå igenom den gamla enskilda vårdhemsstadgan, som inte längre passar. Det är således en mängd saker som behöver göras. När det gäller försäkringskassornas behov av medicinska revisorer är jag inte övertygad. Men jag tar gärna med mig den idén och skall fundera över den.
Herr talman! Jag tycker också att det bra med mångfald och konkurrens, för därigenom kan det bli en positiv utveckling av kvaliteten i vården och en press på kostnaderna. Men då fordras det kompetenta köpare. Köparna får ju inte fatta felaktiga beslut och köpa billigt som kanske inte är det bästa.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig vad regeringen avser att vidta för åtgärder mot de kommuner som bryter mot socialtjänstlagen, när de avskaffar mellanstadiets fritidsverksamhet. Fritidshemsverksamhet för mellanstadiebarn förekommer än så länge i begränsad omfattning i landet. Stockholms stad har en, jämfört med andra kommuner, väl utbyggd fritidsverksamhet. Ca 20 % av mellanstadiebarnen har plats i denna. Från nästa år kommer enligt stadsfullmäktiges beslut fritidshemsverksamheten att avvecklas i sin nuvarande form. Ansvaret för att bedriva motsvarande verksamhet läggs över på skolan som får särskilda medel därför. Medel avsätts också för barn med behov av särskilt stöd. Det är ännu för tidigt att bedöma konsekvenserna av denna omläggning. Rent principiellt har regeringen emellertid inga invändningar mot att kommunerna prövar nya och billigare verksamhetsformer. Huruvida Stockholms stads beslut i juridisk mening strider mot socialtjänstlagen ankommer inte på mig eller regeringen att pröva. En sådan prövning får ske i domstol efter eventuellt överklagande. Jag är mot den bakgrund jag nu redovisat inte beredd att vidta några särskilda åtgärder med anledning av Stockholms stads beslut.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag hade nog inte väntat mig något svar på frågan om vilka åtgärder regeringen tänkt vidta med anledning av socialtjänstlagens §§ 13 och 15. Men jag har svårt att förstå att socialministern inte håller med mig om att just dessa paragrafer väldigt entydigt talar om skolbarnens rätt till en barnomsorg. Sedan kan vi diskutera formerna. Det är inte så, att jag anser att nämnda verksamhet behöver ske inom barnomsorgens ram. Den kan mycket väl ske inom skolans ram. Andra, det kan jag försäkra, kommer att få frågan prövad. Bl.a. har enskilda föräldrar här i Stockholm gjort polisanmälan. Jag vet också att andra kommer att överklaga beslutet enskilt för sitt barn. Det talas här om skolan. Jag tror att integreringen är en bra form. Men det finns ändå anledning att känna viss oro. Exempelvis i Stockholm har det ansvariga skolborgarrådet i den diskussion som förekommit i pressen sagt -- fritt återgivet: När nu föräldrar och andra inte följer reglerna, behöver inte heller vi göra det. När ett ansvarigt skolborgarråd uttalar sig på det viset tycker jag att det finns anledning att känna oro. Jag undrar därför om det inte finns något sätt för regeringen att ta upp de här frågorna på, mot bakgrund av att enskilda barn uppenbarligen kommer att komma i kläm. Jag vet att socialministern i en intressant intervju i TCO Tidningen har tagit upp frågan och uttryckt en viss oro i just dessa avseenden.
Herr talman! Det är riktigt att jag naturligtvis känner osäkerhet om hur det kommer att te sig i Stockholm. Det är en ganska kraftig nedskärning av anslagen i Stockholm, från 100 till 30 miljoner kronor. Ingen kan naturligtvis i dag säga om det går att bedriva en tillfredsställande verksamhet för mellanstadiebarnen med detta kraftigt reducerade anslag. Jag kan konstatera att skolborgarrådet har gjort uttalanden -- som också Eva Zetterberg var inne på -- som antydde att hon åtminstone skulle ha velat gå ännu längre än vad som nu blev fallet enligt fullmäktigebeslutet. Vi kommer att följa detta med stort intresse. Jag tror att detta är en verksamhet som går att effektivisera. Jag tror också att det är bra att integrera skolverksamheten och skolbarnomsorgen på det sätt som man nu kommer att göra. Om anslagen kommer att räcka till att bedriva en tillfredsställande verksamhet kan vi ännu inte säga någonting om. Som sagt kommer jag att följa verksamheten. Om det inte utfaller på ett tillfredsställande sätt får vi se vad vi då skall göra.
Herr talman! Just i frågan hur man integrerar barnomsorgen för skolbarnen och skolverksamheten har jag ett mycket bra eget exempel från Skarpnäcksfältets tätortsskola, där flera av mina barn går. Där har man redan genomfört integrationen. Den fungerar på ett ypperligt sätt. Jag är oerhört nöjd med den skola och barnomsorg som där finns. Med det här beslutet i ryggen har statsdelsnämnderna, som ju borde vara fri att bestämma det man vill, redan föregripit fullmäktigebeslutet och bestämt att avskaffa mellanstadieverksamheten. Det gör att integrationen inte kommer att fungera. När man startade den var avsikten precis att få en fungerande heltidsomsorg för barnen.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig vilka krav på förbättrande av de mänskliga rättigheterna som jag ställt till Kinas vice premiärminister Zhu Frågan har ställts med anledning av att denne i förra veckan besökte Sverige på min inbjudan. Från svenskt håll har vi särskilt efter de tragiska händelserna på Himmelska fridens torg i Peking i juni 1989 för de kinesiska ledarna framhållit den oro vi känner för de mänskliga rättigheterna i Kina. Tian Jiyun, besökte Sverige, presenterade utrikesministern för honom en lista på 30 personer som Sveriges regering begärt frigivning av eller upplysningar om. Genom att återkomma till detta ämne vid alla våra kontakter med kinesiska företrädare vill vi från regeringens sida klargöra, att vi inte ser denna fråga som Kinas interna angelägenhet utan som något som vi och det internationella samfundet har legitimt intresse av att bevaka. Kina har gett sitt stöd till de värderingar som har uttryckts i bl.a. FN stadgan. Det vill vi ta fasta på när vi diskuterar de är frågorna med kinesiska företrädare. Budskapet är att vi till dess en tydlig förbättring har inträtt kommer att fortsätta påtala brister i fråga om mänskliga och medborgerliga rättigheter i Kina. 1989 avbröt Sverige det officiella besöksutbytet med Kina. Detsamma gjorde de flesta västländer. Först så småningom och gradvis har kontakterna återupptagits från västvärldens sida. Vi anser att det är av största vikt att hålla en dialog öppen med kinesiska företrädare, som vi själva väljer att träffa. Detta ger oss tillfälle att framföra våra kritiska synpunkter på Kinas sätt att hantera de mänskliga rättigheterna i sitt land. Kina är en stor och viktig nation, som är permanent medlem i FN:s säkerhetsråd och en viktig aktör på den världspolitiska arenan. Sverige har också ett omfattande handelsutbyte med Kina. Det är ett svenskt intresse att även av det skälet ha dialog och utbyte med detta land. I mina och andra regeringsrepresentanters överläggningar med den kinesiske vice premiärministern Zhu Rongji framhöll vi, att vi ser ökad respekt för mänskliga rättigheter och en utveckling mot ökad demokrati som viktiga förutsättningar för fred och ekonomisk utveckling i Kina. Även frågan om Tibet togs upp under överläggningarna.
Herr talman! Jag får tacka socialministern för det utförliga och tydliga svaret beträffande framstöten om de mänskliga rättigheterna i Kina. Jag tycker att det var viktigt att få klarlagt vilka propåer som socialministern gjorde mot bakgrund av att Zhu Rongji i massmedia uttalade sig väldigt tydligt att vi i Sverige inte hade någonting att göra med den kinesiska modellen för demokrati, utan man har där sin modell för demokrati. Det är faktiskt inte det beskedet som vi har fått vid våra samtal med andra kineser och tibetaner som drabbats av den kinesiska modellen för demokrati. I svaret säger socialministern att också frågan om Tibet togs upp. Då vill jag fråga: Dryftade ni också frågan om en utsänd parlamentarisk undersökningskommission från Sverige, som utrikesministern uttalade sig ganska positivt om tidigare i höst?
Herr talman! Svaret på den sista frågan är att jag vid mina samtal med Zhu Rongji tog upp detta. Om också utrikesministern har gjort det vågar jag inte svara på. Men frågan har under alla förhållanden varit uppe vid dessa samtal. Det är riktigt att kineserna ofta hänvisar till att detta med mänskliga rättigheter är en inre angelägenhet som vi inte skall lägga oss i. Men de erkänner samtidigt att de själva engagerar sig i frågor som andra länder på samma sätt skulle kunna hävda är deras inre angelägenheter. Vi var t.ex. mycket eniga om att det var viktigt att andra länder engagerade sig för utvecklingen i Sydafrika. Där har också kineserna visat ett aktivt engagemang. Man har nyligen haft besök av Nelson Sedan vi konstaterat att denna angelägenhet också berörde Kina och Sverige kom vi in på frågan om mänskliga rättigheter i Kina. Zhu Rongji hade vid våra samtal inga invändningar mot att vi också diskuterade detta. Men den officiella kinesiska attityden är naturligtvis den som han redovisade för pressen.
Herr talman! Det är oerhört viktigt att vi ständigt påpekar bristerna i de mänskliga rättigheterna. Jag tror faktiskt att det har betydelse att samtliga västledare tar upp dessa frågor med de kinesiska ledarna. Jag tror inte att det är fullständigt utan effekt, därför att kineserna är känsliga för vad västvärlden tycker. Jag vet också att man planerar att den 1 juli öppna Tibet för ekonomiska insatser och för besökande turister i en helt annan omfattning än vad man tidigare gjort. Då måste det ändå ligga i deras intresse att också förbättra förhållandena i Tibet, där den kinesiska modellen för demokrati faktiskt är som allra värst för de tibetanska medborgarna.
Herr talman! Låt mig bara understryka att den ökade öppenhet som kineserna visar på det ekonomiska området med all säkerhet så småningom kommer att få betydelse också på det politiska området. En synpunkt som vi har förmedlat till kineserna är att ha en öppen ekonomi, vara öppen för de intryck och impulser som detta alltid ger till ett land. Det är svårt i längden att samtidigt ha ett slutet politiskt system. I det långa loppet kommer det inte att hålla, utan det uppstår en konflikt. De nuvarande kinesiska ledarna, inte minst Zhu Rongji, verkar helt inställda på att man skall behålla den öppna ekonomin och utveckla den. Det kommer förhoppningsvis att få konsekvenser för också demokratin i Kina så småningom.

Herr talman!

I bilavgasförordningen har också de hållbarhetskrav som föreskrivs i bilavgaslagen Jag anser att fullgod funktion för reningsutrustningen under fordonets hela livslängd är av allra största betydelse. Hållbarhetskraven är för närvarande den bästa mekanismen för att säkerställa detta. Det finns ingenting som säger att en bil, som klarar utsläppsgränsvärdena i miljöklass 2 när den är ny men som inte uppfyller hållbarhetskraven, är att föredra från miljösynpunkt framför en bil som uppfyller kraven, inkl. hållbarhetskraven, i miljöklass 3. Däremot kan det nuvarande systemet med den nya höga försäljningsskatten för tunga fordon som ''bara'' klarar de obligatoriska kraven för 1993 års modeller åtminstone temporärt leda till att försäljningen av nya fordon blir något mindre, vilket i så fall medför att de nya avgaskraven för tunga fordon får ett mindre genomslag i fordonsparken än annars. Systemet med ekonomiska styrmedel kopplade till miljöklasserna ses för närvarande över inom regeringskansliet. Syftet med översynen är att de ekonomiska styrmedlen skall ge god miljöeffekt samtidigt som de skall vara förenliga med närmandet till EG.
Herr talman! Jag får tacka miljöministern för svaret. Jag kan instämma i vissa delar, inte minst i den delen som handlade om att grundtanken är att styra med hjälp av ekonomiska styrmedel. Det är generellt sett ett alldeles utmärkt medel. Men enligt min uppfattning kan det inte fungera i den speciella situation som jag har beskrivit. De köpare som finns på marknaden när det gäller både bussar och tunga lastbilar har i dag att välja mellan de bästa motorerna som oftast är tillverkade i Sverige och betingar ett högre pris och mellan dieselmotorer av utländsk tillverkning som har en lägre miljöklass. Orsakerna till att man inte väljer sådana motorer som är bäst från miljösynpunkt är naturligtvis ekonomiska. Dessa motorer är dyrare. Eftersom tillverkarna inte kan uppfylla hållbarhetskravet, är köparna inte beredda att förutom det högre inköpspriset också betala den till priset kopplade skatten på 65 000 kr. Självfallet väljer man då att köpa ett billigare fordon som från miljösynpunkt är förkastligt. Jag utgår ifrån att miljöministern inte heller vill att sådana affärer skall stimuleras. Den möjlighet som står till buds för regeringen är att använda sig av ett dispensförfarande för att ge köparna en signal om att om de köper de från miljösynpunkt bästa motorerna, kan de bli befriade från den extra avgiften som kan uppgå till 65 000 kr. Min fråga är då: Är miljöministern beredd att medverka till att införa någon form av dispensgivning och därmed underlätta för de presumtiva köparna?
Herr talman! Regeringen redogjorde redan i den s.k. dieselskattepropositionen för de åtgärder som har vidtagits och de åtgärder som avses att vidtas. Man har påbörjat den översyn som jag talade om och också angivit i huvuddrag vilken inriktning som den skall ha. I propositionen står det: De effekter som systemet har för miljön och för bilindustrin bör kartläggas i belysning av de erfarenheter som nu vinns. Särskild hänsyn måste tas till de krav som EES-avtalet och ett kommande medlemskap i EG ställer. En översyn med denna inriktning innefattande även de svenska bilavgasreglerna i övrigt har påbörjats inom regeringskansliet. Förslag som syftar till att stimulera en snabbare övergång till miljöklass 1 och 2 kommer att övervägas i detta sammanhang. Vi senarelade ju också de nya försäljningsskattereglerna för tunga fordon av 1992 Det är de åtgärder som är vidtagna. Den översyn som nu pågår handlar i högsta grad om de ekonomiska styrmedlen. Det finns en arbetsgrupp som består av representanter från berörda departement, som ser över just möjligheten att ändra de ekonomiska styrmedlen så, att de inte får negativa effekter.
Herr talman! Det låter bra, att man är beredd att genomföra förändringar. Men i dagsläget är det ekonomiskt fördelaktigt att satsa på de från miljösynpunkt minst lämpliga fordonen. Vi vet att bilaffärer av den klassen -- det kan t.ex. gälla bussar -- är inte någonting som man gör med mycket kort framförhållning. Man måste ligga månader, halvår och kanske i något fall t.o.m. ett år i förväg. Det är speciella fordon som skall byggas på ett speciellt sätt, vilket kräver en mycket lång framförhållning. Det vore rimligt att ge dessa köpare möjlighet att kunna göra en bedömning av om de skall köpa det från miljösynpunkt bästa fordonet eller om de skall välja ett från miljösynpunkt sämre fordon med hänsyn till de ekonomiska regler som regeringen har satt upp.
Herr talman! Det är klart att man ibland har anledning att använda sig av modellen med dispenser. Men i det här fallet handlar det i första hand om ettårsperioder och om att vid rätt tidpunkt lägga fram förslag till regler som omfattar så många som möjligt och som ger minsta möjliga utrymme för godtycklighet. Från den synpunkten är inte dispenser någon träffsäker metod. Därför finns inte dispenser med i detta sammanhang. Däremot gör vi allt vad vi kan för att snabbt se över den här frågan. Arbetsgruppen skall vara klar i februari för att vi därefter skall kunna genomföra de förändringar som är nödvändiga. En del av det säljmotstånd som finns i dag beror som vi båda vet på den låga konjunkturen. Det handlar alltså inte enbart om de nya reglerna.
Herr talman! Vi är säkert överens om att det finns fler anledningar till köpmotståndet än dem som jag här har åberopat. Intyg om att motorerna uppfyller de hållbarhetskrav som ställts skall utfärdas av tillverkare som fullständigt saknar möjlighet att övervaka såväl service som de driftsförhållanden som fordonet skall användas i. Personligen har jag lätt att förstå att man kan vara tveksam till att utfärda sådana intyg som garanterar att det som är föreskrivet i detta sammanhang till alla punkter skall uppfyllas under en åttaårsperiod framöver. På något sätt är det ändå ganska orimligt att belasta tillverkarna med en regel av den här typen.

Herr talman! I översynen vägs naturligtvis in olika faktorer, även om den i huvudsak är inriktad på utforming av ekonomiska styrmedel, inte minst mot bakgrund av de regler som finns inom EG. Vi måste hålla en nära kontakt med EG för att kunna göra våra regler så samstämmiga som möjligt.

Herr talman! Inga Berggren har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att medverka till för att det lokala inflytandet skall öka vad gäller markens användning. Som bakgrund till frågan har Inga Berggren redogjort för två ärenden som rör tillgängligheten till markområden. Låt mig först konstatera att jag inte kan kommentera enskilda ärenden, oavsett om de kan komma under regeringens prövning som besvärsärenden eller ej. När det gäller det lokala inflytandet över markens användning kan jag informera om att regeringen i torsdags bemyndigade mig att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor i plan och bygglagen, m.m.
Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet Thurdin för svaret. Statsrådet har bemyndigats av regeringen att tillkalla en särskild utredare just med uppdraget att se över vissa frågor i plan och bygglagen, och det är bra. Vid en sådan prövning är det speciellt viktigt att studera balansen mellan enskilda och allmänna intressen, ävenså att pröva möjligheten att öka det lokala inflytandet över markanvändningen. De exempel som jag har angivit i min fråga är säkert inte de enda där en detaljplan har upphävts genom ett länsstyrelsebeslut. Min avsikt var naturligtvis inte att statsrådet skulle kommentera de enskilda fallen, utan de skulle tjäna som exempel på hur det kan vara. Det handlar alltså om en kompletterande bebyggelse inom en mycket smal markremsa. Tillgängligheten till stranden hindras inte på något sätt. Det rörliga friluftslivet kan utövas i lika hög grad som tidigare även med bebyggelse. Joggning och promenader eller fågelskådning utmed stranden möter inte heller något hinder. Däremot är den här delen av Östersjöns strand mindre lämplig för bad -- den är minst sagt stenig. Det kommer att bli lättare att färdas till stranden om planen genomförs, genom att en väg då anläggs. Betesmarken, som jag också talade om, ligger som en lucka mot havet, omgärdad av ett stängsel, och det gör att det på sitt sätt blir svårare att nå stranden. Jag kan ge ytterligare en belysning av området: På en kuststräcka på 700 m, vari planområdet ingår, upptas 400 m av allmänrättsligt tillgängliga ytor. Med fog kan påstås att generella bestämmelser ofta leder till att faktiska förhållanden och enskilda intressen får stå tillbaka. Jag anser att det är kännedomen om och ansvaret för de lokala förhållandena som gör att just det lokala inflytandet över markanvändningen behöver ökas.
Herr talman! Jag tänker fortfarande inte kommentera de två ärendena, men jag kan hålla med om att mitt svar är litet rumphugget på slutet, när det gäller vad översynen av plan och bygglagen skall innehålla. I dag har vi presenterat direktiven till översynen, och de är väldigt omfattande. Direktiven bygger både på den femåriga tillämpningen men också på en förändrad samhällsutveckling, kopplad till miljöfrågor, krav på medborgarinflytande och krav på förenklingar. Man kan säga att det finns två dimensioner av lokalt inflytande i direktiven. Vi kommer att titta på avgränsningen mellan allmänna och enskilda intressen -- det är en uppgift för utredaren. Jag kan i nästa inlägg återkomma till hur jag ser på det lokala inflytandet.
Herr talman! Jag blir naturligtvis glad för att Görel Thurdin talar om vad direktiven handlar om och nyanserar det som stod i svaret. Det är nämligen så att bostadsutskottet under riksmötet 1991/92 vid två olika tillfällen har uttryckt sin förståelse för uppfattningen att ett generellt strandskydd, som inte tar hänsyn till de faktiska förhållandena, inte kan motiveras i alla lägen. På många håll råder ett lågt eller inte något bebyggelsetryck i strandnära områden. På andra håll behövs ett skydd mot exploatering av strandzonen. Utskottet har också förutsatt att regeringen skall uppmärksamma dessa frågor, vilket nu har skett. Det är speciellt viktigt att pröva hänsynen till befintlig bebyggelse, äganderätt och fastighetsförhållanden, i synnerhet vid kompletteringsbyggnation. Min förhoppning är naturligtvis att den här översynen skall ske så snabbt som möjligt, så att vi snarast kan .....
Jag får erinra om gällande tidsregler.
Fru talman! Vi försöker vid tillämpningen av den befintliga lagstiftningen vara mycket noggranna när vi tittar på de enskilda och allmänna intressena. Det finns fall där vi har ansett att det enskilda tar över, dvs. när det inte finns något allmänt intresse. När det gäller strandskyddsreglerna har ett arbete redan påbörjats, genom att tre länsstyrelser har fått i uppdrag att se om man kan hantera den befintliga lagstiftningen mer flexibelt, t.ex. i översiktsplaneringen, för att ta till vara möjligheter till strandnära boende på ett annat sätt. För att återkomma till det lokala inflytandet, finns det alltså två dimensioner. Det finns en dimension, där vi har ett folkvalt styre i kommunen. De folkvaldas inflytande är då ett lokalt inflytande. Den andra dimensionen är just den enskilde medborgarens möjlighet att vara med över huvud taget i samhällsbyggandet och tycka till.
Fru talman! Det som statsrådet nu uttrycker stämmer fullständigt med min uppfattning. Jag ställer bara till sist en enkel fråga: Finns det någon tidsplan angiven för när arbetet skall vara färdigt?
Herr talman! Jag kan först säga att den som kommer att utreda det här heter Bengt-Olof Käck och är överlantmätare i Västerbotten. Han har fått i princip ett år på sig att göra utredningen färdig. Det är ett tufft program, men det är inte meningen att vi skall skriva en ny lag. Vi skall förändra lagen efter samhällsutvecklingen och efter de erfarenheter vi har av tillämpningen under fem år. Det kan finnas vissa frågor som tidigareläggs till våren 1993, och det kan finnas kvarstående frågor som utredaren får tid på sig med till våren 1994.

Herr talman! Bertil Danielsson har frågat mig när regeringen avser att lägga proposition om ändring i plan och bygglagen avseende gällande detaljplaner för handelsändamål.

Utskottet överlät åt regeringen att bedöma i vilka former dessa ytterligare överväganden borde ske. Regeringen bemyndigade mig i torsdags att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor i plan och bygglagen, m.m. Den av Bertil Danielsson nämnda riksdagsbeställningen omfattas av de frågor utredningsmannen skall överväga.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. I viss mån var svaret positivt, men på min fråga om när proposition kan förväntas gavs inget svar. Jag fick besked om att en utredningsman nu har tillsatts, och det är gott och väl. Men här finns alltså inte något tidsperspektiv angivet. Jag tror att det är mycket angeläget att denna fråga får en ganska snabb lösning. När riksdagen gör ett uttalande i den här riktningen, föreställer jag mig att frågan skall behandlas för sig, särskilt, och att man så snabbt som det över huvud taget är möjligt skall effektuera det som riksdagen har uttalat och begärt att regeringen skall åtgärda. Det är angeläget att man får en likvärdig konkurrens i alla de hänseenden utskottet förutsåg. Jag vill då fråga: Är det inte möjligt att bryta ut den här frågan och effektuera det som riksdagen har begärt och att frågan behandlas i särskild ordning? I annat fall kan risken vara att det tar ett år, t.o.m. ett och ett halvt eller två år, innan frågan är löst. Det är otillfredsställande.
Herr talman! Som jag sade i den tidigare frågeomgången, räknar jag med att det här arbetet skall vara helt och hållet slutfört under våren 1994. Min tanke är att huvudpropositionen skall läggas fram under våren 1994. Anledningen till att jag har samlat dessa frågor i ett direktiv är att jag tycker att plan och bygglagen måste hänga ihop. Den måste vara konsistent och det som händer vara kongruent när det gäller planering och byggande. Jag håller med om det som Bertil Danielsson anför, att det kan finnas vissa frågor som kan pocka på en snabbare behandling. Då tycker jag att man kan lämna det åt utredaren. Han har möjlighet att lägga fram förslag tidigare, om han ser att det är möjligt för honom att få fram förslag när det gäller vissa distinkta frågor i plan och bygglagen.
Herr talman! Jag tar fasta på vad statsrådet säger i detta hänseende. Vi måste då erinra oss den tidigare riksdagsbehandlingen angående plan och bygglagen. Riksdagen kunde fatta ett beslut om ett avgränsat område, även om det ingick i plan och bygglagen totalt sett. Det är inte främmande för vare sig riksdag eller regering att man kan göra på detta sätt. Vi skulle då få en enhetlig bedömning av riktlinjerna för hur dessa frågor skall behandlas ute i kommunerna. Jag hoppas och utgår från att utredningsmannen tar fasta på vår diskussion och arbetar i den riktningen.

Herr talman! Tage Påhlsson har frågat mig om jag uppmärksammat problemen med prisinformationslagens krav på prisinformation i skyltfönstren och i så fall vilka åtgärder regeringen ämnar vidta. Jag kan inledningsvis konstatera att IMU En av frågorna gällde inställningen till prisuppgifter i skyltfönster. Det visade sig att hela 72 % vill ha priser i skyltfönster. Bara 27 % ansåg informationen oviktig. De kommunala konsumentvägledarna har också i olika sammanhang bekräftat att en stor majoritet av konsumenterna vill ha prisinformation i skyltfönstren. Konsumentombudsmannen har för sin del ansett att prisinformation i skyltfönster är så viktig för konsumenterna att han häromdagen förde en sådan fråga till Marknadsdomstolen. Det kan tilläggas att prisinformationslagens krav ligger i linje med vad som gäller inom EG. Våra nordiska grannländer har också i sin lagstiftning motsvarande krav. Lagen antogs av riksdagen i maj år 1991. Det parti som Tage Påhlsson tillhör stödde förslaget. Lagen trädde i kraft den 1 april i år. Den har alltså bara funnits i åtta månader. Med hänvisning till vad jag nu har anfört är jag inte beredd att föreslå ändringar i prisinformationslagen av det slag som Tage Påhlsson efterlyser.
Herr talman! Jag får tacka civilministern för svaret. Jag var beredd på ungefär denna typ av svar, även på uppgifterna från IMU-Testologens undersökning. Vi vet att svar på enkäter och intervjuer beror på hur man ställer frågorna. Frågan var ställd så att nästan 100 % kunde ha svarat att det naturligtvis är trevligt med priser i skyltfönstren. Det väsentliga är att den här lagen inte har förankring hos dem som skall arbeta med den. Meningen med prisinformationslagen är att kunderna skall få en relevant upplysning vid köp. De måste ändå gå in i butiken för att göra sina inköp. Priserna i skyltfönstret är egentligen inget mer än ett slags lockmedel. Det åligger den butiksinnehavare som tycker att det är väsentligt att locka med priser, att sätta ut priserna. Inom handeln upplever man denna bestämmelse som besvärande. Det är arbetskrävande. Vi kan bara se oss om i butikerna, och se var det finns priser och var det inte finns. Det är ett tecken på att lagen inte har förankring hos dem som skall efterleva dem. Jag menar att man skall justera den typen av lagar. Prisinformationslagen i sin helhet är bra. Men det finns vissa avsnitt som skulle behöva ses över. Jag skulle vilja fråga civilministern om det inte vore intressant att följa upp denna detalj, och även låta handeln komma till tals.
Herr talman! Priset har en särställning på många sätt när det gäller information till konsumenten. Det är mycket viktigt att konsumenten har möjlighet att informera sig på olika sätt om den vara som hon skall köpa. Priset är kanske något av det viktigaste. Det utgör en signal från säljare till köpare. Konsumenten upplever oftast priset som den allra viktigaste informationen om varan eller tjänsten. Ju mindre ekonomiska resurser konsumenten har desto viktigare blir signalen till konsumenten om hur dyr eller billig en vara är. Konsumenterna anser att det är viktigt att priset sätts ut i skyltfönstret. Jag kan hålla med om att alla undersökningar inte alltid är så vetenskapliga. Det institut jag hänvisar till här anses utföra sina undersökningar på ett vetenskapligt sätt. Vi får ändå lita på det. Konsumentvägledarna ute i kommunerna har också bekräftat att det finns ett väldigt starkt krav från konsumenterna på att priserna skall sättas ut i skyltfönstren. Riksdagen gjorde så sent som 1991 bedömningen att varans pris bör finnas i skyltfönstren. Lagen har, som jag sade, bara funnits i åtta månader. Det finns vissa problem i inkörningsperioden i branschen. Det kan jag ha full förståelse för. Men det är ett ganska stort informationsarbete på gång för att detta skall börja fungera. Det tror jag också att det kommer att göra så småningom. Vi i regeringen finner ingen anledning att nu vidta några åtgärder på detta område.
Herr talman! Jag kan bara säga att för mig framstår priser i skyltfönster som en reklamåtgärd. Man kan fråga sig om det är nödvändigt att lagstifta om att göra reklam. Det är en lag som anses onödig, som en klåfingrighet från samhällets sida. Såvitt jag förstår kommer den inte att efterlevas. Det har vi redan sett. Det har gått åtta månader sedan lagen trädde i kraft, som sagt. Jag tror att det kommer att bli svårt att få handeln att acceptera den. Man frågar sig också vilka sanktioner vi skall vidta. Skall polisen börja ägna sig åt att jaga prislappar i skyltfönstren? Man måste se praktiskt på frågan. Dessutom är det i högsta grad en kostnadsfråga. Det blir betungande och besvärande för handeln. I slutänden kommer det att läggas på priserna. Om det är någonting vi är överens om, så är det att vi skall försöka hålla nere priserna och alla omkostnader som höjer priserna.
Herr talman! Jag tror att affärsidkares och konsumenters intressen sammanfaller på detta område. Affärsidkarna vill se nöjda kunder. Konsumenterna vill ha priser i skyltfönstren. Tillgodoser man det kravet, får man också nöjda kunder. Jag blir litet oroad när Tage Påhlsson säger att lagen är onödig. Den kommer inte att efterlevas, och det skulle vara beviset för att den är onödig. Vi har inte det systemet här i Sverige, att vi stiftar lagar och sedan bestämmer sig en viss bransch för att inte följa lagen, för att visa hur onödig den är. Här i landet är det så att de lagar som stiftas också efterlevs. Jag förväntar mig att branschen gör det. Jag vet att man gör allt för att informera, för att detta skall börja fungera.
Herr talman! Vi har också detta med EG anpassningen. Det står i svaret att lagen är anpassad till EG:s krav. Där finns typexempel. Vi vet hur det är i vissa länder, framför allt söderut i Europa. Man antar lagar, men man är inte så noga med att följa dem. Man ser det som ett mål som skall nås någon gång. Jag är rädd för att vi får en sådan variant. Det är inte så att handeln har sammangaddat sig om att inte följa lagen. Det blir så, helt naturligt. Det tror jag att vi kommer att få dras med rätt länge. Det här sköter sig självt. De butiksägare som tycker att det är relevant att sätta ut priser i skyltfönstret för reklamens skull gör det. De butiksägare som anser att detta inte är väsentligt och menar att de får sälja ändå -- de har priserna inne i butiken och lämnar all nödig information där -- kommer att fortsätta på det sättet. Det är vad jag tror. Detta kan alltså skötas utan lagbestämmelser.
Det sista är mycket relevant. Så gör vi också. Vi har hela tiden kontakt med handeln. Därför vet jag branschorganisationernas inställning. De är måna om att se till att medlemmarna följer lagen. Det tror jag också att de kommer att göra. Priserna kommer mer och mer att bli relevanta för konsumenterna i de nuvarande svåra ekonomiska tiderna. Jag tror att affärsidkarna har allt att vinna på att leva upp till kraven i denna lag. Jag kan lova att vi kommer att följa utvecklingen.
Herr talman! Jag tolkar civilministerns svar så, att vi är överens om att man skall göra allt som går för att hålla priserna nere. I detta ingår faktiskt att inte i onödan lägga kostnader på handeln. Regeringen avser tydligen att följa denna fråga och hålla fortlöpande kontakter med handelns organisationer.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig om regeringen avser att komplettera Bibelkommissionens direktiv eller på annat sätt förändra kyrkans kvinnosyn. Hon hänvisar bl.a. till att det har framkommit önskemål från Kvinnornas Alternativa Kyrkomöte om att bibelöversättningen borde förses med ett förord om Bibelns kvinnosyn. Låt mig först säga att det inte kan vara den statliga Bibelkommissionens uppgift och inte heller regeringens att avgöra vilken uppfattning som bör råda i olika frågor, t.ex. i fråga om kvinnosynen, inom Svenska kyrkan eller inom något annat trossamfund. Det skulle vara mig fullständigt främmande. Jag vill också erinra om att kulturutskottet avstyrkte en motion i en liknande fråga våren 1990. Utskottet konstaterade bl.a. att trossamfunden men även andra så småningom kommer att kunna utnyttja bibelöversättningen för att ge ut Gamla testamentet separat eller tillsammans med det redan översatta Nya testamentet. De har då full frihet att förse de översättningar som kommer att tillhandahållas genom Bibelkommissionens arbete med vilka kommentarer och tillägg de önskar. Svaret på Eva Zetterbergs fråga är alltså att regeringen inte avser att vidta några särskilda åtgärder för att ändra Bibelkommissionens direktiv eller på något annat sätt påverka kyrkans kvinnosyn.
Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret på min fråga. Man jag tycker att civilministern inte riktigt har uppfattat frågeställningen. Jag var inte ute efter att tala om ett visst trossamfunds uppfattning, utan jag ville att man i ett förord skulle sätta in Bibeln och Gamla Testamentet i sitt historiska sammanhang. Där kommer kvinnosynen att vara en väldigt viktig faktor men inte den enda. Men man måste naturligtvis också ta upp människosynen, där det skiljer sig avsevärt mellan Nya Testamentet och uppfattningen hos de flesta invånare i vårt land. Även om Bibeln är en helig skrift, är det viktigt att sätta in den i sitt historiska sammanhang. När denna fråga har förts på tal har Bibelkommissionen sagt att detta inte är Bibelkommissionens uppgift. I så fall måste direktiven kompletteras. Bl.a. sådana yttranden har kommissionens ordförande fällt i den offentliga debatten. Det styrker att tilläggsdirektiv vore bra. När det gäller den övergripande frågan om Bibelns och kyrkans kvinnosyn vill jag hävda att det i och med att vi har en statskyrka är statens, regeringens och riksdagens sak att också vara med och påverka kvinnosynen och mycket annat inom kyrkan. Det parti som jag tillhör verkar för att kyrkan skall skiljas från staten. Då kommer naturligtvis saken i ett helt annat läge. Redan i dag påverkar regeringen kvinnosynen, bl.a. när den tillsätter höga tjänster inom kyrkan. Regeringen skulle i mycket större utsträckning än som sker kunna utse t.ex. kvinnliga biskopar och ärkebiskopar. Det skulle vara ett väldigt viktigt tecken på en radikalare kvinnosyn än den som tyvärr finns på många håll inom kyrkan i dag.
Herr talman! Jag vill först ta upp det som förenar oss. Även jag anser att det borde vara andra relationer mellan kyrka och stat än dem som vi har i dag. Jag är emellertid förvånad över den fråga som jag har fått från Eva Zetterberg. Bibelkommissionen har i uppdrag att översätta bibeltexterna så konkret och så fullständigt som möjligt, inte att värdera eller förändra innehållet eller komma med synpunkter på historiska sammanhang. Att tolka bibeltexter, att tro på bibeltexter eller att ta avstånd från dem har var och en möjlighet att själv göra. Det är inte staten som skall avgöra hur Bibeln skall tolkas. När det gäller utnämningar kan jag tala om att det är kyrkan som lämnar staten förslag på tre kandidater vid tillsättning av ärkebiskop, biskopar och domprostar. Dessa tre kandidater har vi att välja på. Än så länge har man föreslagit män i alla de sammanhang där jag har varit med och kunnat påverka utnämningarna.
Herr talman! Jag anser inte att Bibelkommissionen skall gå in och tolka Bibeln. Däremot läser många vanliga människor ibland Bibeln och har väldigt svårt att sätta in den i sitt sammanhang. Jag anser därför att ett förord om kvinnosyn och människosyn osv. i anslutning till själva översättningen och inte för sig vore en idé. Jag är öppen för att det finns andra sätt att föra fram samma grundtankar. Det är dem jag vill höra civilministerns uppfattning om. Jag vet att förslagen i tillsättningsärenden kommer från kyrkan. Men jag anser att man så länge vi har en statskyrka bör på ett betydligt mer aktivt sätt efterfråga kvinnliga kandidater och föra fram dem.
Herr talman! Att just sätta in bibeltexten i sitt sammanhang är kyrkans och trossamfundens uppgift. De som söker vägledning får söka sig till kyrkan och de fria trossamfunden för att där få det sammanhang som man på olika håll gör tolkningar av. Min inställning är att staten skall så litet som möjligt lägga sig i kyrkans inre angelägenheter. Det gäller även utnämningar. Vi tar emot de förslag som vi får från kyrkan och bearbetar dem.
Herr talman! Vi har uppenbarligen olika uppfattningar i den frågan. Vad jag också tog upp var den lilla bok om kristen tro som Svenska Kyrkan har givit ut och som har väckt en del kritik. Jag vill först tillstå att jag tycker att det är en väldigt fin skrift. Mycket i den är tilltalande för mig och för många andra människor som får den i sin hand. Det som är mindre tilltalande är att boken innehåller väldigt få bilder på kvinnor och då bilder enbart på kvinnor i familjens sköte men ett flertal porträtt av män. Detta är inte en huvudfråga, men det stärker bilden av kyrkan som väldigt mansdominerad. Hur ser civilministern på den boken och regeringens möjligheter att påverka den?
Herr talman! Jag upprepar att vi skall lägga oss så litet som möjligt i kyrkans inre arbete. Även den lilla boken har med kyrkans inre arbete att göra. Kyrkan står ju för innehållet i den. Jag såsom kyrkominister har inte en tanke på att lägga mig i innehållet i den bok som kyrkan har valt att framställa och gå ut med till svenska folket. Det är inte min uppgift såsom kyrkominister.
Herr talman! Jag menar också att kyrkan skall klara sig själv och att staten skall lägga sig i det så litet som möjligt. Men i det här fallet tycker jag att det på olika sätt är viktigt att regering och ledande politiker i olika sammanhang driver frågan om kvinnors plats i kyrkan på ett mera aktivt sätt.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att i alla sammanhang diskutera kvinnors plats i samhället, men jag menar att det är en annan diskussion. Kyrkan måste få sköta sina inre angelägenheter. Synen på kvinnan och många andra saker kan stöta somliga av oss, men staten har inte rätt att lägga sig i det. Jag vidhåller detta.

Herr talman! Kenneth Attefors har frågat mig hur långt Kommunikationsdepartementet har kommit beträffande riksdagens tillkännagivande den 2 juni Mot bakgrund av riksdagens beslut den 2 juni uppdrog regeringen redan den 8 juli till trafikverken att utarbeta underlag till nya långsiktiga investeringsplaner för infrastrukturen. Trafikverken arbetar tillsammans med Boverket och Länsstyrelserna med att ta fram ett underlag som redovisar förslag till olika investeringsinriktningar för perioden 1994--2003 i enlighet med de riktlinjer som gavs i riksdagens beslut. Redan våren 1993 kommer regeringen att presentera ett underlag som gör det möjligt för riksdagen att överblicka hur infrastrukturen och transportsystemet som helhet påverkas av en föreslagen investeringsinriktning. Av underlaget skall också framgå hur olika investeringar påverkat de trafikpolitiska målen. Därmed kommer riksdagen att för första gången få ett samlat underlag med omfattande övergripande konsekvensbeskrivningar som bygger på gemensamma planeringsförutsättningar och en samordnad planeringsprocess. Med detta som grund kan riksdagen besluta om hur investeringarna i infrastrukturen skall inriktas samt vilka resurser som skall anslås. Riksdagens beslut kommer sedan att utgöra en grund för den plan som kommer att redovisas våren 1994 och avse perioden
Herr talman! Tack så mycket för svaret, herr minister. Jag har litet tips att ge ministern, och jag tänker läsa mitt manuskript rakt upp och ner. Infrastrukturinvesteringar är av politisk karaktär. Trots detta förhållande kan både jag och de revisorer som har gjort utredningen konstatera att regeringen i stor utsträckning överlåtit till enskilda trafikverk att på egen hand tolka och fatta besluten om den närmare inriktningen. Därmed är riksdagens och regeringens styrning av investeringsplaneringen i praktiken starkt begränsad. Därför vill man samordna investeringsplaneringen. Det vill vi också, och såvitt jag kan förstå av svaret vill ministern det också. Riksdagen har därefter begärt att regeringen förelägger riksdagen ett tydligt förslag till planeringsinriktning. Detta innebär bl.a. att de i de trafikpolitiska målen inneboende konflikterna bör lyftas fram och att alternativa utvecklingar bör ställas mot varandra. Det är denna plan för infrastruktursamordning som jag nu har efterlyst. Detta innebär, som jag ser det, att vi inte bara kan ta hänsyn till arbetskraftsresurser och regionalpolitiska mål när vi planerar och fördelar pengar. Mitt resonemang håller naturligtvis bättre i en högkonjunktur än i en lågkonjunktur, och det erkänner jag. Jag kan ta Bothniabanan som exempel. Denna investering på sex miljarder lär knappast bli till med en samordnad investeringsplanering. Det är naturligtvis mycket bättre med kusttrafik, på sjön, på Norrlandssträckorna. I vår motion om det nya transportverket påpekar vi just dessa problem. Vi skriver att planeringen av utbyggnaden av infrastrukturen i första hand måste ha ekonomiska syften, dvs. effekten av satsade skattemedel, dessutom signaler från marknaden, miljömässiga aspekter etc. Vi föreslog en sammanslagning av planeringsfunktionerna hos Luftfartsverket kan vara aktuellt. Jag håller nu på att överskrida min tid. Om ministern svarar, så får jag väl läsa färdigt sedan.
Herr talman! Jag har förståelse för den syn som Kenneth Attefors ger uttryck för i sin fråga. Jag vill ändock peka på att de prioriteringar som vi på departementet beräknar få från Vägverket och Banverket ungefär den 15 februari är resultatet av ett mycket omfattande arbete ute i regionerna. De olika länsmyndigheterna och andra har deltagit i den här processen och fått fram en, som vi tror, ganska välgrundad prioriteringsordning. Det finns olika kompetens på järnvägs , väg och sjöfartssidan. Förslagen skall bearbetas på departementet. Vi räknar med att lägga fram en proposition för riksdagen under våren, vilket jag också har redogjort för i mitt svar. Herr talman! När allt har vägts samman, när alla prioriteringar har gjorts och när den politiska processen kommer in, tror jag att vi har mycket goda förutsättningar att få ett bra resultat. Jag tror att slutresultatet av denna planeringsprocess kommer att bli mycket bra med det här systemet.
Herr talman! Ursäkta att jag har ett så långt föredrag. Jag brukar skriva mina tal. Jag får nämligen då fram bättre vad jag vill ha sagt. Man lär sig inte allt på ett år. Jag har suttit i riksdagen i ett år. Varje vecka lär man sig en hel del nytt. Från mina sex år som förvaltningschef ute i landet har jag emellertid lärt mig en sak, nämligen att offentliga myndigheter har mycket briljant personal. Jag misstänker att varje enhet arbetar för sig. Personalen på Vägverket arbetar för sig liksom man gör på Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket. Alla försöker få åt sig så mycket medel som möjligt och lägger fram fantastiska färggranna rapporter där man redogör för hur mycket pengar man vill ha. Om denna intelligentia i stället var samlad på t.ex. Kommunikationsdepartmentet för att planera det här, skulle bl.a. investeringen på sex miljarder på Bothnibanan aldrig komma i fråga. Som skattebetalare skall man i stället välja sjöfart på den sträckan.
Herr talman! Jag tror att Kenneth Attefors underskattar den politiska processen. När vi har fått in ett relevant underlag från de här olika sektorerna, skall Kenneth Attefors och hans kamrater i trafikutskottet sätta sig ner och diskutera. Bland annat skall Kenneth Attefors naturligtvis även i utskottet ge uttryck för den värdering som han nu för fram i kammaren. Det finns en poäng i att varje sektor gör sin egen prioritering. Sedan är det politikernas sak att göra avvägningen av vad vi skall plocka från smörgåsbordet för att komponera investeringplaneringen för den kommande tioårsperioden.
Herr talman! Jag tror att ministern och jag är inne på precis samma sak. Skillnaden är att jag har föreslagit en konkret åtgärd. Men det är inte alltid man får igenom sina önskemål här i kammaren. Det vet jag. Jag är dock helt nöjd med svaret. Jag vet att vi numera på politisk nivå skall få lov att bestämma litet mera över investeringar i infrastrukturen. Tack för svaret.
Herr talman! Kenneth Attefors har frågat mig om min inställning till behandlingen av personalen i Låt mig först konstatera att den affär som frågeställaren berör innebar att SAS förvärvade de aktier som Bilspedition ägde i Linjeflyg och att man dessutom övertog en procent av AB Aerotransports aktiepost i samma företag. Motivet för affären var det som Kenneth Attefors nämner, nämligen att stärka de svenska och skandinaviska flygföretagens konkurrenskraft i den successiva utvecklingen mot avreglering och ökad konkurrens som luftfartsmarknaden genomgår i Europa. Affärer av liknande karaktär har således genomförts i flera andra europeiska länder. När det gäller behandlingen av personalen i detta sammanhang är detta emellertid helt en fråga för arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Enligt vad jag har erfarit pågår fortfarande förhandlingar mellan dem. Jag har därför ingen anledning att nu ytterligare kommentera detta.
Herr talman! Tack för svaret herr minister. Jag är mycket väl medveten om att en minister inte skall kommentera personalfrågor i ett enskilt bolag. Det är jag helt på det klara med. Men jag och även ministern måste som representanter för folket tänka litet grand på konsekvenserna av ett ständigt gräl bland piloterna och på vad det kan förorsaka på sikt. Det finns, som jag sade den 16 oktober här i kammaren, två grupper som man bör akta sig för att irritera, och det är hjärtkirurger och piloter. De måste ha harmoni för att de skall göra ett bra arbete. Det senaste jag sett i tidningen om detta är från den 25 november. Det var en pilot som fick ett hatbrev från en SAS-kollega, dvs. en SAS-pilot som hotade en pilot från Linjeflyg. Om dessa sitter i en cockpit och talar med varandra, kan man tänka sig att de inte har full uppmärksamhet på det arbete de är satta att göra. Det är just detta jag vill påpeka för ministern, så att inte vi politiker till slut får skulden om det skulle ske något helt tokigt, och inte alla varit uppmärksamma på detta. Det är därför jag har tagit upp detta ärende.
Herr talman! Jag förstår vad Kenneth Attefors är ute efter. Vad gäller hanteringen av personalen i samband med den omstrukturering som sker till följd av denna affär, förutsätter jag givetvis att SAS ledning, i likhet med alla andra företag, följer gällande rätt. Det finns en mycket detaljerad arbetsrättslig lagstiftning. Den gäller som grund för de förhandlingar som nu förs. Jag har all anledning att hoppas att de också skall ge till resultat en uppgörelse som parterna upplever som balanserad och att detta leder till en överenskommelse.
Herr talman! Jag tackar för detta. Inom övriga personalkategorier, dvs. alla andra utom piloter, har man delat upp det på 60/40, dvs. hos SAS. Men bland piloterna vill man inte göra så. Där vill nämligen SAS piloter bli så att säga ''supreme'', och man vill att Linjeflygspiloterna skall dra av fem år på sin tjänstgöringstid så att de alltid skall komma sist på seniorlistan. Ser man på tabellerna över hur SAS vill fördela det och hur Linjeflyg vill fördela det, visar det sig att SAS egentligen vill ta all rationalisering på Linjeflyg. Det är litet synd om våra piloter. Det var visst ett hjul som inte fälldes in på ett plan vid Ronne, tror jag det var. Att man klarade den situationen berodde naturligtvis på att det var skickliga piloter. Jag tycker att vi har duktiga piloter i Linjeflyg, och de skall inte behandlas som ett B-lag.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder så att anonymiteten kan skyddas i Televerkets planerade tjänster med display-telefoner. Den tjänst som jag antar att Barbro Westerholm syftar på innebär att den som blir uppringd på en display-telefon i vissa fall kan se från vilket telefonnummer den uppringande ringer. För att tjänsten skall fungera krävs att både den uppringande och den som blir uppringd är anslutna till AXE-station. Televerket har informerat mig om att verket planerar att införa den aktuella tjänsten under våren 1993. Enligt verket kommer det att finnas möjlighet för den abonnent som inte vill få sitt telefonnummer presenterat på mottagarens display-telefon att spärra sitt abonnemang mot detta. Arbetet med att utforma tjänsten pågår för närvarande. Televerket har i detta arbete för avsikt att följa den reglering som finns på området. Inom Europarådet pågår arbete med att ta fram en rekommendation om skydd för personuppgifter inom telekommunikationsområdet. I rekommendationen behandlas bl.a. denna fråga. Också EG arbetar med frågan. Regeringen kommer att verka för att Sverige följer de internationella överenskommelserna på området.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Frågan var föranledd av en annons från Televerket där man sade att 79 % av 91 000 tillfrågade vill veta vem som ringer innan de svarar. Denna annons oroade mig naturligtvis, med tanke på att jag vet att det finns minoriteter som vill vara hundraprocentigt säkra på anonymiteten när de ringer upp. De gäller bl.a. dem som ringer till jourhavande präst, jourhavande psykiater, Noaks De jourhavande funktionerna kan naturligtvis avböja den här tjänsten från Televerket. Men allmänheten behöver också tydligt informeras om att anonymitetsskyddet är hundraprocentigt när det gäller dessa resurser. Ett sätt är att reservera 90 000-serien för den här typen av samtal och att då informera om att det är fråga om en fullständig anonymitet. Vi har här tidigare diskuterat avgiftsbeläggningen och att dessa linjer skulle vara gratis för den uppringande. Det känns mycket bra att ha fått detta svar. När det gäller det internationella arbetet i Europarådet och EG vill jag fråga: Har vi några möjligheter att inte bara följa frågan utan också påverka vad som händer? Nu tror jag att man internationellt är mycket känslig för detta med sekretesskydd. Men det vore bra om Sverige också kunde påverka.
Herr talman! Till att börja med vill jag säga att Televerket kommer att informera om möjligheten att spärra sitt abonnemang samtidigt som inför denna tjänst. Man kommer att gå ut till alla abonnenter och tala om hur detta går till. När det sedan gäller det internationella arbetet har Sverige utomordentligt goda möjligheter att påverka Europarådet. Det är bra att finnas med som medlem i EG, vilket vi ofta upprepar när vi diskuterar Sveriges medlemskap i EG, eftersom man då har möjlighet att påverka. Jag tror att det gäller också i detta sammanhang. Oaktat detta är jag övertygad om att man när det gäller de telefonnummer som är aktuella för dessa jourhavande funktioner säkerligen kommer att överväga huruvida man skall avstå från en displayfunktion. Den möjligheten finns naturligtvis alltid om man vet att huvudparten av dem som ringer upp skulle uppleva det som en belastning att vid en uppringning bli känd just genom denna displayfunktion.
Herr talman! Jag är övertygad om att man hos dessa jourhavande funktioner inget hellre vill än att sprida den informationen. Jag tror att det vore enklast om man hade en särskild nummerserie för detta ändamål, så att allmänheten är hundraprocentigt säker på att anonymiteten är skyddad.

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig om jag är beredd att ta något initiativ för att skynda på öppnandet av Sallabanan och byggandet av en omaxlingsstation i Haparanda. Finland och Ryssland på Nordkalotten. I dag saknas en del av banan mellan den finska och ryska gränsen. Jag ser Sallabanan som en angelägenhet främst för Finland och Ryssland. Ur Sveriges och min synvinkel är det i första hand Haparandabanan som är intressant. Den banan är en länsjärnväg, och enligt det trafikpolitiska beslut som riksdagen fattade 1988 är investeringar i länsbanor en fråga för länsstyrelsen inom berört län. Länsstyrelsen i Luleå har begärt att banan skall föras över till stomnätet. Detta ärende bereds av Banverket innan regeringen kan ta ställning. Jag förväntar mig ett besked från Banverket inom en snar framtid. Beträffande den andra fråga som Bengt Hurtig har ställt, vill jag erinra om att jag den 5 november 1992 besvarade en motsvarande fråga i en interpellation av Sten-Ove Sundström. Jag kan inte ge några andra besked till Bengt Hurtig än vad jag gav till Sten-Ove Sundström. Enligt mitt sätt att se är en omaxlingsstation av betydelse för trafikrörelsen. En sådan station innebär att SJ slipper ett omlastningsförfarande, och därmed förenklas gränsövergången. Eftersom SJ har givits frihet att självt investera i stationer och dylika anläggningar, blir frågan om en omaxlingsstation en fråga för SJ.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Den internationalism och de visioner som präglar våra ministrars svar i fråga om EG saknas i hög grad när det gäller utvecklingen på Nordkalotten. Vi är nu i det läget att seminarier och konferenser om hur utvecklingen i denna region skall kunna bli bättre framöver avlöser varandra. Den norske utrikesministern Thorvald Stoltenberg har tagit initiativ till en konferens som kommer att äga rum i Kirkenes i januari. Man skall där försöka få samarbetet på Nordkalotten att övergå till en mer aktiv fas, och det kan där tänkas att kommunikationsministrarna så småningom tar ett initiativ till ett samarbete. De problem vi har när det gäller kommunikation på Nordkalotten måste nämligen lösas gemensamt av de fyra länder som berörs. Jag hade kanske hoppats på en signal om att även den svenske kommunikationsministern var beredd att ta något slags initiativ, men jag har tyvärr inte kunnat se någon sådan i det här svaret.
Herr talman! Sverige har inga planer på att satsa några pengar på infrastruktur inom EG-länderna. Snarare är det tvärtom så, att vi genom medlemskap i EG kan se fram emot möjligheten att få bidrag till olika regionalpolitiska åtgärder framöver. Inom EG finns en arbetsgrupp för konventionell järnväg, som drar upp planerna på ett järnvägsnät för s.k. konventionella tåg, dvs. inte för de höghastighetståg som finns. Till den här gruppen har Sverige inbjudits att vara med, och som en del i arbetsmaterialet har Finland redovisat just denna Jag kan berätta för Bengt Hurtig att Sverige stödjer detta. Vi ser det som en mycket positiv satsning för framtiden att denna Sallabana kommer till stånd. Vi tror nämligen på Nordkalotten har en stor potential och att det betyder mycket för den fortsatta trafikutvecklingen att vi också åstadkommer goda förbindelser norrut. I det sammanhanget spelar Haparandabanan en stor roll. När den dag kommer då trafiken börjar öka är jag övertygad om att de investeringar som behövs för att svälja den trafiken också kommer att kunna genomföras.
Herr talman! Jag får tacka för den kommentaren. En utveckling av det här området i norra Ryssland är absolut nödvändig, av solidaritetsskäl och kanske också för att försöka undvika spänningar mellan befolkningarna i den delen av världen. I Ryssland finns egentligen i dag stora resurser. Det finns tillgångar på fosfat, koppar, aluminium, apatit, järnmalm och en mängd värdefulla industrimineraler, för att inte tala om skogstillgångarna. I Arkhangelskområdet finns gas, olja och en betydande skogsindustri. Man är dessutom i den här delen av världen ganska bra på rymdteknik. Det fordras därför en aktivitet från samtliga nordiska regeringar för att vi skall få det här utbytet till stånd. Det förekommer nu aktivitet från Australien och andra delar av världen i det här området, och det gäller för de svenska, norska och finska regeringarna att hänga med och verkligen ta initiativ.
Herr talman! Jag kan berätta för Bengt Hurtig att utöver de aktiviteter som redan har förekommit, kommer det under januari nästa år, närmare bestämt den 11 januari, att hållas ett utrikesministermöte i Kirkenes. Jag är övertygad om att de här frågorna kommer att aktualiseras då och att de kommer att aktualiseras sedan. Detta är nämligen ett framtidsområde, som kommer att ha stor betydelse för hela den här delen av vår världsdel.
Herr talman! Detta utrikesministermöte nämnde jag inledningsvis. Låt mig formulera min fråga så här: Om den norska eller den finska kommunikationsministern tar initiativ kring detta, då finns det väl ändå inga hinder för att den svenska regeringen ställer upp på ett sådant möte för att diskutera de här frågorna?
Herr talman! Jag får uppfatta det sista som en retorisk fråga. Vi har allt intresse av att stödja utvecklingen på Nordkalotten.

Herr talman! Birger Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit, i samband med utökningen av antalet högskoleplatser sedan hösten 1992, för att underlätta berörda kommuners bostadsplanering för studenter. Bostäder såväl för svenska studenter som för utländska gäststuderande är en fråga för kommunerna, som har ansvar för att alla som bor och vistas i kommunen har en ändamålsenlig bostad. Enligt bostadsförsörjningslagen skall kommunen fortlöpande bedriva bostadsförsörjningsplanering. Jag är väl medveten om att bostadssituationen för studenterna är otillfredsställande på flera högskoleorter. I den snabbenkät om bostadssituationen för höstterminen 1992 som gjorts av Sveriges Förenade Studentkårer framgår att kötiden till en studentbostad för nyantagna studenter kan vara upp till ett år på vissa högskoleorter. Situationen på andra orter är betydligt bättre, från ingen kötid alls till någon månad. Av SFS redovisning framgår också att studentkårerna vid universitet och högskolor själva gör en värdefull insats för att hjälpa nyantagna studenter att få en bostad på ett alternativt sätt, t.ex. genom förmedling av andrahandsbostäder. Den utbyggnad som skett av antalet högskoleplatser det senaste året har påskyndats av det rådande konjunkturella läget. Platser som var planerade för en treårsperiod har tidigarelagts. Fördelningen av platser har skett i samråd med universitet och högskolor. Min förhoppning är att kommunerna, som tidigare anmält stort intresse för en fortsatt utbyggnad av ''sin'' högskola, skall kunna förbättra studenternas bostadsmöjligheter i samma takt som utbyggnaden av högskolan sker.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Jag delar utbildningsministerns uppfattning att det är kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen, men om utbildningsministern ser på det här problemet ur kommunal synvinkel tror jag att utbildningsministern får ökad förståelse för kommunernas svårigheter ur planeringssynpunkt. Den tidigare socialdemokratiska regeringen var ju inte särskilt intresserad av att bygga ut högskoleutbildningen. Dåvarande utbildningsminister Bengt Göransson sade i denna lokal i november 1989: ''Expansionen av högskoleutbildningen i framtiden kommer sannolikt att vara begränsad.'' Riksdagen ändrade som bekant våren 1991 den socialdemokratiska regeringens förslag och beslutade om ytterligare 5 000platser fr.o.m. Den nuvarande regeringen har ett program för en kraftig utökning av antalet nybörjarplatser. Det glädjer mig, eftersom jag vet att Sverige inte har legat särskilt bra till i statistiken när det gäller högskoleutbildning, utan vi har helt enkelt legat ganska långt ner i statistiken. Att ordna bostäder till alla nybörjare ställer emellertid kommunerna inför stora svårigheter. Jag har den bestämda uppfattningen att kommunerna gärna ställer upp, men man kräver förutsättningar för en mer långsiktig planering, och jag menar att Utbildningsdepartementet, regeringen och riksdagen måste hjälpa till med det. Delar utbildningsministern min uppfattning att det är önskvärt med en mer långsiktig planering?
Herr talman! Det är givet att jag delar Birger Anderssons uppfattning i den frågan. För att ett ögonblick gå tillbaka till historien: Det är ett korrekt och viktigt uttalande att Socialdemokraterna under många år var ointresserade av att bygga ut den högre utbildningen. Där, herr talman, ligger själva orsaken till att vi nu hamnar i sådana svårigheter och att vi av olika skäl, inte minst med tanke på vår internationella konkurrensförmåga, inser att den högre utbildningen måste få en större volym. Då står vi där, med behov av utbyggnad men utan tillräckligt många kompetenta lärare och -- inte minst -- utan tillräckligt många studentbostäder. Vad regeringen har gjort är att vi har givit till känna vår ambition att öka antalet studieplatser till en nivå som ligger åtminstone ett stycke över den där vi för närvarande befinner oss. Det innebär en exceptionellt snabb ökning på i runda tal 50 000 nya studenter när ökningen är fullt genomförd om fyra fem år. Detta ställer också kommunerna inför exceptionella svårigheter. Min önskan är att kommunerna tar ad notam den planeringshorisont som vi har lagt fast. Vi skall göra vad vi kan för att så snabbt som möjligt ge tillräckliga besked om hur de planerade nya platserna skall falla ut på resp. högskoleorter. Det är vad vi kan göra för att uppfylla vår del av ansvaret.
Herr talman! Jag har tillgång till den enkät som utbildningsministern redovisar i sitt svar. Det är alltså Sveriges Förenade Studentkårer som har sammanställt enkäten. Som utbildningsministern säger i sitt svar varierar kötiden mellan högskoleorterna. Längst kötid har Uppsala och Umeå, men även Lund, Luleå, Linköping och Göteborg uppvisar relativt långa kötider. Det innebär med andra ord att det förekommer stora variationer i möjligheterna för studenter på olika högskoleorter att få tillgång till bra studentbostäder. Kommer utbildningsministern att ta med bostadssituationen på högskoleorterna i bedömningen vid utläggningen av nya högskoleplatser?
Herr talman! Jag har tidigare i ett frågesvar sagt att den typen av bedömningar måste vara en av ingredienserna när det gäller att bedöma var nya högskoleplatser lämpligen bör förläggas. Det skall i ärlighetens namn sägas att det finns ett par andra ingredienser också. Tillgång på kvalificerade lärare för att kunna erbjuda en fullgod utbildning är den avgörande förutsättningen. En annan förutsättning när högskoleplatser läggs ut, är naturligtvis den efterfrågan på platser som finns vid resp. högskola. Efterfrågan är ett slags mått på hur studenterna värderar utbildningen vid de olika högskolorna. Därtill kommer, och det ger jag Birger Andersson rätt i, även en bedömning av hur väl kommunerna lyckas möta de krav studenterna ställer på hyggliga bostäder.
Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att jag tror att alla kommuner som har högskolor är väl medvetna om att de har ansvaret för bostadsförsörjningen. Jag är också helt övertygad om att kommunerna är beredda att göra en stor insats för att ta sitt ansvar för att lösa bostadsproblemen för studenterna. Men det är också viktigt att Utbildningsdepartementet, regeringen och riksdagen underlättar den långsiktiga planeringen för berörda kommuner.

Herr talman! Jerzy Einhorn har ställt en fråga till mig om användning av löntagarfondsmedel till olika ändamål inom medicinsk forskning. Propositionen 1991/92:92 om utskiftning av löntagarfondernas tillgångar m.m. togs av riksdagen i våras. Enligt denna proposition skall löntagarfondsmedel till forskning bl.a. användas till medicinsk forskning. Överväganden pågår inom regeringen om hur medlen skall användas. Det gäller dels till vilken forskning som stödet skall ges, dels hur stödgivningen skall administreras. Samråd i frågan skall även ske med den socialdemokratiska oppositionen. Regeringen avser att senare lägga en proposition i ärendet på riksdagens bord. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang påminna om att det redan i bilaga nr 2 till proposition 1991/92:92 betonades att de frigjorda medlen skulle komplettera den traditionella forskningsfinansieringen. Stöden avses ''i betydande utsträckning koncentreras till kraftfulla insatser inom ett begränsat antal områden''. Också den medicinska forskning som skall kunna få stöd via löntagarfondsmedel, skall uppfylla sådana krav. Jag vill för min del understryka det väsentliga i att den medicinska forskningen i vårt land ges goda utvecklingsmöjligheter. Det är av betydelse såväl för människors hälsa som för den medicinska och farmaceutiska industrins konkurrenskraft. I fråga om den närmare inriktningen av de forskningsprojekt som löntagarfondsmedlen skall användas till, vill jag understryka att vetenskapssamhällets bedömningar måste tillåtas väga utomordentligt tungt.
Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Vi har ju diskuterat och debatterat den här frågan tidigare. Det är trevligt att fortsätta med det, även om det bara är vi två som är kvar sent på kvällen. Jag undrar om utbildningsministern skulle kunna säga något om i vilka former vetenskapssamhället skall få framföra sina bedömningar. Det är den ena frågan. Den andra frågan gäller att detta i betydande utsträckning skall koncentreras till ett begränsat antal områden. Kan utbildningministern tänka sig att de områden som ligger nära samhällsvetenskaperna uppfyller detta krav? Låt mig ta upp en tredje fråga. Den gäller den traditionella forskningsfinansieringen. Jag hoppas att det inte innebär att det bara är traditionella områden som skall tillgodoses.
Herr talman! Låt mig börja med Jerzy Einhorns första fråga, nämligen i vilka former vetenskapssamhället skall få ge sina synpunkter till känna.

Jag drar mig distinkt för att i alltför hög utsträckning låta politiska beslut vägleda forskningsinsatser. Det enda man vet om sådana beslut är att de alltid blir felaktiga. På den andra frågan, nämligen om den medicinska forskning som vetter åt samhällsvetenskaperna skulle kunna tänkas ingå i de prioriteringar som riksdagen kan komma att göra, är mitt svar obetingat ja. Om riksdagen finner att detta är rimligt, tror jag att det finns sektorer inom detta område som kan vara nyttiga och värdefulla att spendera ytterligare forskningsinsatser på. När det gäller den tredje frågan om de traditionella forskningfinansieringsformer som vi använder för dagens forskningsinsatser, tror jag att de behöver kompletteras med nytänkande. Det är själva idén med löntagarfondsforskningen från min utgångspunkt. Vi skall inte göra samma sak eller nästan samma sak en gång till. Vi skall använda denna unika resurs -- tillkommen av olyckliga skäl, men när den nu ändå är här -- till forskningens förfogande för att åstadkomma ett nytänkande inom hela forskningssamhället.
Herr talman! Jag delar helt utbildningsministerns uppfattning dels om politisk styrning, dels om att det inte bara skall omfatta traditionella områden. Vi måste vara medvetna om att det finns en viss tröghet även i forskarsamhället. Jag har levt i det samhället. Nya områden har svårare att bli tillgodosedda även vid prioriteringar av forskarsamhället. Det är ett dilemma för oss. Jag delar uppfattningen att det inte skall vara en politisk styrning. Samtidigt måste man vid dessa ställningstaganden beakta om forskningsområdet är viktigt och angeläget. Man bör också försöka beakta var insatserna gör mest nytta. De brukar göra mest nytta inom områden som är sämre tillgodosedda, dvs. ofta nya områden där vi har fått ett genombrott. Sedan gäller det att följa upp det.
Herr talman! Jag delar helt Jerzy Einhorns bedömning av de dilemman vi står inför. Även om våra forskningsfinansieringsmetoder har visat sig gagneliga i åtskilliga hänseenden, är det som Jerzy Einhorn påpekar. De har också haft ett drag av tröghet och stelhet i sig. Det har inte minst visat sig svårt för unga mycket lovande forskare att ta sig igenom den mur av kompetens, erfarenhet, ålder och visdom som normalt befolkar de finansieringsorgan som -- jag understryker detta -- trots allt har gjort oss så mycket nytta. Min utgångspunkt är att, efter det att riksdagen har givit de allmänna riktlinjerna för hur löntagarfondspengarna skall användas sektorsvis, ägna betydande möda åt att rätt sammansätta de lednings och distributionsorgan som skall fatta de slutgiltiga besluten.
Herr talman! Jag är tacksam för att jag fick framföra dessa synpunkter. Jag är övertygad om att utbildningsministern kommer att tänka på detta, liksom på allt annat som har framkommit under den livliga debatten om löntagarfonderna.

Fru talman! Jag skall när det gäller allmänna helgdagar tala å utskottsmajoritetens vägnar och när det gäller det svenska ordensväsendet å utskottsminoritetens vägnar. Frågan huruvida den svenska nationaldagen, tillika svenska flaggans dag, skall bli allmän helgdag har i omgångar behandlats i motioner här i riksdagen. Även frågor om att avskaffa, inrätta eller flytta om andra allmänna helgdagar har under åren väckts. De allmänna helgdagarna finns nu samlade i en särskild lag som trädde i kraft den 1 januari 1990. I Lagen anger i första hand borgerliga helgdagar i bemärkelsen arbetsfria dagar, medan helgdagar i kyrklig mening fastställs av kyrkomötet genom kyrklig kungörelse. Borgerliga och kyrkliga helgdagar sammanfaller för närvarande i de flesta fall. Frågan om antal och placering av s.k. allmänna helgdagar har i regel en betydande rättsverkan och ganska stora samhällsekonomiska konsekvenser.

Produktionsbortfallet blir härigenom betydande för en redan hårt ansträngd samhällsekonomi. Frågan om att införa nya allmänna helgdagar bör därför inte prövas med mindre än att någon eller några andra slopas i stället. Det kan ha sitt intresse att i detta sammanhang erinra, fru talman, om att man i Storbritannien nyligen har beslutat sig för att avskaffa första maj där som en allmän helgdag. Konstitutionsutskottet är dock inte berett att i det nu aktuella sammanhanget förorda att vissa helgdagar avskaffas. Frågan om antalet helgdagar är för övrigt föremål för behandling i finansutskottet med anledning av motioner väckta i anslutning till proposition 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin. behandlat motioner om att göra nationaldagen till allmän helgdag. Senast uttalade utskottet -- väl medvetet om frågans ekonomiska aspekter -- att frågan på lämpligt sätt borde bli föremål för utredning. Riksdagen beslutade att som sin mening ge regeringen detta till känna. Ännu har dock inget förljudits i denna del från regeringskansliet -- det är helt rätt som Catarina Rönnung anmärkte. Vid förnyad prövning av frågan nu med anledning av Harald Bergströms och Anders G Högmarks motion har konstitutionsutskottet inte funnit anledning till något ytterligare tillkännagivande utan vidhåller sitt tidigare ställningstagande. Fru talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkande 1992/93:KU7 Beträffande frågan om ordensväsendet m.m. vill jag anföra följande. 1975 års reformering av det offentliga belöningssystemet innebar en rejäl dränering av det svenska ordensväsendet såvitt avser svenska medborgares möjligheter att motta Kungl. Maj:ts orden såsom erkänsla för viktiga samhällsinsatser. Enligt den då, och även nu, förhärskande socialdemokratiska doktrinen återspeglade detta belöningssystem ''en gången tids samhällssyn''; ''ordnarna kunde inte anses fylla sin uppgift som belöning och erkänsla''. Det är en lustig tanke, fru talman, att erinra sig -- och möjligen också något av ödets ironi -- att i många socialistiska stater sågs på den tiden, ganska nyligen för övrigt, potentater av skilda kulörer vandra runt som behängda operetthjältar med diverse grannlåt och tingeltangel på kavajuppslaget. Nu är det visserligen statssocialismen som hör till en gången tids samhällssyn. Någon form av synbar belöning för dem som fick den att slutligen packa ihop vore möjligen på sin plats! Nåväl, utskottets majoritet anser nu att en översyn av det offentliga belöningssystemet bör anstå intill dess det tydligare visats att ett mer utvecklat belöningssystem skulle kunna fylla sin uppgift. När och hur detta tydligare skall visa sig i praktiken, därom ger majoriteten inget besked. Det är tvärtom så, att både historiska och praktiska skäl nu länge nog talat för ett mer nyanserat, offentligt belöningssystem än det som för närvarande gäller. Sverige är i dag nästan det enda land i Europa som saknar ett officiellt ordensväsende för de egna medborgarna. Och med tanke på de allt intensivare internationella och inomeuropeiska kontakterna och integrationssträvandena ter sig en sådan brist som anmärkningsvärd och främmande. Ett offentligt belöningssytem är ett billigt och ofta uppskattat sätt att visa erkänsla och tacksamhet för medborgerliga förtjänster och berömvärda insatser. Närmast av dessa skäl bör därför det offentliga belöningssystemet bli föremål för en nyanserad översyn. Detta bör riksdagen såsom sin mening ge regeringen till känna. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 2 under mom. 2, fogad till KU:s betänkande 1992/93:KU7 beträffande ordensväsendet och bifall till däri behandlade motioner samt avslag på utskottets hemställan i motsvarande del.

Fru talman! Att regeringen har förhållig sig avvaktande i den här frågan har säkert ett samband med den svåra ekonomiska situation som Sverige för närvarande befinner sig i. Men det hindrar inte att riksdagen har gjort sitt tillkännagivande. Som jag antydde har finansutskottet för närvarande till prövning propositionen om en ekonomisk politik för Sverige i kristider. Det kan förväntas att regeringen vill avvakta utskottets behandling av frågan. Och än en gång: Det är kanske inte fråga om att införa en ny helgdag, utan att möjligen se över om man kan göra omflyttningar och eventuellt avskaffa någon annan helgdag till förmån för införandet av en ny. Då framstår säkert för väldigt många människor just nationaldagen trots allt som mer naturligt än Första maj. Därmed säger jag inte att vi nödvändigtvis måste avskaffa Första maj, men det ligger nära till hands att avskaffa den helgdagen. Också i Storbritannien har ju arbetarrörelsen en utomordentligt stark ställning. Det bör noteras att man där har fattat beslut om ett avskaffande, vilket jag tycker är remarkabelt. Angående operetthjältar i öst vill jag framhålla att man där har dekorerat och medaljerat krigsveteraner och andra som på olika sätt på slagfälten utmärkt sig för att ha oskadliggjort oliktänkande. Det har man medaljerats för i både tid och otid. Vi reservanter anser att det svenska ordensväsendet, om det återinförs, naturligtvis skall premiera samhälleliga och värdefulla insatser gjorda till samhällets och andras gagn. Det skall inte uppfattas som något tingel-tangel. Tingeltanglet i öst har mer att göra med medaljer och tapperhetsutmärkelser än med ordensväsende.

Fru talman! Jag har i huvudsak ingen annan mening än den som utskottet ger uttryck för i betänkandet. Jag ansluter mig till den socialdemokratiska reservationen under mom. 1, som gäller synen på nationaldagen. Vi i vårt parti anser att firandet av nationaldagen ger tillräckliga möjligheter för att uppmärksamma den dagens betydelse. Men det utesluter inte att jag anser att vi i riksdagen så småningom bör ta oss en funderare på fördelningen av helgdagar. Det sägs i betänkandet -- och Catarina Rönnung var också inne på detta -- att helgdagarna har avsevärd ekonomisk betydelse. Vi är alla mer eller mindre anhängare av en rörlig arbetsmarknad. Det innebär att folk som är goda vänner eller släkt med varandra skall kunna arbeta och bo på olika håll i landet men ändå kunna upprätthålla kontakt och ha möjlighet till samvaro i rimlig omfattning. För avkoppling och för samvaro med släkt och vänner spelar helgdagarna en stor roll. Från denna synpunkt är det olyckligt att i stort sett alla röda dagar i almanackan koncentreras till jul och första halvåret, medan det andra halvåret inte har mer än möjligtvis en röd lördag vid Allhelgonahelgen, som dessutom inte har någon helgdagsafton. Vid många arbetsplatser arbetar man full dag på fredagen före Alla helgons dag, eller också måste man arbeta in den ledighet som man tar ut under fredagseftermiddagen. Om det nu trots allt görs en översyn av helgdagarna i samband med synen på nationaldagen, borde man se på möjligheten att införa en helgdag under den långa, mörka hösten. Massor med norrlänningar, som mer eller mindre motvilligt har tvingats att arbeta i storstäderna, skulle glädjas åt ökade möjligheter till ett andningshål också under hösten. En sådan reform vore dessutom god personalvård. Tre sammanhängande dagars ledighet för alla någon gång under hösten får för min del gärna införas genom att man minskar antalet helgdagar på våren. En möjlighet vore att införa en svensk Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Det är mig självfallet främmande att vilja överdramatisera utskottsmajoritetens yrkande om avslag på min motion. Jag kan ha viss förståelse för argumentet att riksdagen under den ekonomiska kris som vi nu genomgår skall ägna sig åt verkligt centrala frågor, åt ärenden som kan bidra till att dra oss upp ur det eländes elände som den internationella lågkonjunkturen försatt oss i. Fru talman! Samtidigt kan det med viss rätt göras gällande att vi i ett läge som innebär reformstopp skulle kunna ägna uppmärksamhet åt att i lugn och ro och utan stora åthävor rätta till beslut fattade av våra företrädare. Dessa beslut har uppenbarligen kommit till i stor hast och under trycket av en s.k. tidsanda, vilken förändras på samma sätt som kjollängden i dammodet. Jag kan inte frigöra mig från intrycket att utskottsmajoriteten skjutit ifrån sig den mödosamma uppgiften att sätta sig in i ärendet. Argumenteringen för avslag på motionen är närmast identisk med resonemanget i den proposition från 1973 som i ett slag avskaffade den mer än tvåhundraåriga traditionen att belöna medborgerliga insatser med tilldelande av någon av de kungliga ordnarna. Ont gjordes värre genom att ordensväsendet i viss utsträckning bibehölls, nämligen för utlänningar. Detta är en ordning som väckt och väcker förvirring och undran utomlands. Såväl i reservationen till 1973 års regeringsförslag som i min motion fastslås med all önskvärd tydlighet att systemet med ordnar, vilka med något slags automatik och i en hierarkisk skala tilldelades offentliga befattningshavare, överlevt sig själv och borde avskaffas. Samtidigt fastslås det legitima behovet av belöningar för framstående medborgerlig förtjänst. Detta behov skulle bättre kunna tillgodoses genom selektivt och återhållsamt utdelande av de traditionella ordnarna under statlig medverkan. På så sätt skulle man vidmakthålla en månghundraårig tradition och därmed följande prestige. Fru talman! Behovet av ett allmänt belöningsväsende har klart framgått av det ökade utnyttjandet efter 1970-talets mitt av Hans Majestät Konungens medalj, vilken utdelas i skilda grader utan statlig medverkan. Denna medalj har kommit att vinna stor uppskattning. Det rimmar illa med andan i 1973 års ordensreform att en statlig belöning, låt vara i Konungens namn, ersatts av en hovmedalj. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte på någon punkt redovisat sin syn på de i motionen framförda yrkandena, utan nöjt sig med ett återupprepande av de 1973 framförda, i dag starkt föråldrade, ståndpunkterna. I all synnerhet finns det skäl att efterlysa en seriös diskussion av det märkliga förhållande att ordnar kan tilldelas utlänningar men inte svenskar. Fru talman! Jag yrkar med hänvisning till vad jag sagt bifall till reservation nr 2 angående ordensväsendet.

Fru talman! Vi är givetsvis tacksamma för den reservation, under mom. 3 i utskottets hemställan som stöder den motion om registrering av riksdagsledamöternas ekonomiska intressen som vi har väckt under den allmänna motionstiden tidigare i år. Vi tror att ett offentligt register med riksdagsdagsledamöternas ekonomiska intressen skulle stärka förtroendet för Sveriges riksdag och motverka politikerföraktet. I den allmänna debatten spekuleras det ibland om hur riksdagsledamöterna är bundna till egna ekonomiska intressen. Ofta tror jag att dessa spekulationer är ogrundade. Men det kan vara en fördel att ha ett sådant register. De flesta uppgifter som skulle finnas i ett sådant register är redan offentliga. Det handlar alltså mer om en service gentemot allmänhet och journalister. Som påpekas i reservationen har man i många andra länder kunnat lösa detta problem. Jag tror, fru talman, att vi som riksdagsledamöter får finna oss i att allmänheten har möjlighet att granska oss ganska närgående. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag skall be att få uppehålla mig vid några av de motioner som har väckts under den allmänna motionstiden och som inte helt överraskande avstyrks av utskottet. Det innebär inte att inte några av motionärerna har haft en viss framgång. Inledningsvis vill jag nämna något om att riksdagen möjligtvis kan vara beredd att ändra på valprövningsnämndens sammansättning. Det är en institution som kanske inte är så känd men som ändå fyller en viktig uppgift i riksdagens arbete. Det är en nämnd som består av en ordförande, som är vald utanför riksdagen och som inte får tillhöra tiksdagen, och av sex andra ledamöter. Man kan säga att denna nämnd har en domstolsliknande funktion. Den har till uppgift att bl.a. pröva överklaganden som gäller val till riksdag, kommun, kyrkofullmäktige, osv. I slutet av 80-talet framfördes det förslag om att man skulle låta samtliga partier vara representerade i valprövningsnämnden. Detta förslag avslogs, eftersom man tyckte att nämnden skulle bli oproportionerligt stor. Utskottet säger nu att det faktiskt kan ligga en del i det motionsförslag som kommer från Ingvar Svensson, Kds, och som går ut på att man ändå skulle se till att samtliga partier som har kommit in i riksdagen också får en plats i valprövningsnämnden. Möjligtvis skulle man inte behöva ha en sådan proportionalitet som gör att nämnden blir så stor. Utskottet anser att man skall ge talmanskonferensen detta till känna. Vi har anledning att fundera på intresset för verksamheten i denna kammare och den aktivitet som försiggår här. Det framgår ju om inte av något annat så av den debatt som just nu pågår. Man kan ju inte precis säga, fru talman, att kammaren är överrepresenterad. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att vi i detta motionspaket också har behandlat en motion av Lars Tobisson och Gunnar Hökmark, som båda förordar att man skall placera ledamöterna partivis i stället för länsvis som i dag. Utskottet har avstyrkt denna motion, eftersom utskottet anser att man inte skulle få avsedd effekt med tanke på hur plenisalen ser ut i dag. Men man kan ändå konstatera att det finns en mycket positiv skrivning, där det sägs att den dag som man kanske ändrar plenisalens utformning -- det pågår ju diskussioner om det -- skulle man kunna få en annan och tätare atmosfär om man placerar ledamöterna partivis i stället. Det finns ju lysande exempel på detta från andra länder, och det finns nog anledning att tro att detta skulle kunna medföra en del positivt för uppmärksamheten för det arbete som uträttas i denna kammare. Jag vill också säga något om den motion från Vänsterpartiet som har lett fram till en reservation från Socialdemokraterna och en meningsyttring från Vänsterpartiet om registrering av riksdagsledamöternas ekonomiska interssen. Man skulle i förstone kunna få intrycket att reservanterna anser att detta är en utomordentligt stor och viktig fråga och att man har en mängd goda argument för en sådan registrering. Men när man granskar reservationen visar det sig att argumenten faktiskt är ganska tunna. Man säger att det egentligen handlar om att allmänheten skulle få tillgång till redan offentliga uppgifter. Jag vill då understryka att jag anser att det är självklart att en riksdagsledamot får finna sig i att bli granskad och att det som man som ledamot sysslar med och de intressen som man har i mycket hög grad är offentlig egendom. Men frågan är om denna typ av register som reservanterna vill ha över huvud taget efterfrågas. Reservanterna har faktiskt inte annat än förmodat att det skulle finnas intresse för detta. Jag vill ändå understryka att man, om man skulle gå ytterligare ett steg och även registrera ledamöternas intressen och egendom på det sätt som jag förmodar att reservatnerna vill, snart är i ett gränsland där den personliga integriteten är i fara. Reservanterna har inte kunnat visa att risken finns att riksdagsledamöterna skulle kunna utöva nämnda påverkan på beslut, t.ex. genom insiderinformation. Det är ju den egentliga utgångspunkten för det som sägs i den aktuella reservationen. Jag tycker alltså att det handlar om att införa en regel för regelns egen skull. Men, som sagt, det är tveksamt om föreslagna regel över huvud taget är efterfrågad. Avslutningsvis yrkar jag, fru talman, bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.
Fru talman! Stig Bertilsson sade att föreslagna regel inte var efterfrågad. Jag har nog precis motsatt erfarenhet. En del regionala tidningar och även rikstidningar letar ju efter uppgifter om förmögenheter och aktieinnehav -- det senaste är att man också letar efter uppgifter om bilinnehav -- vid sin granskning av ledamöterna. Också i andra länder har man ansett detta vara rätt viktigt. Man går ganska långt när det gäller kravet på största möjliga öppenhet här. Det är självklart att man måste ha respekt för den personliga integriteten. Men i och med att vi ledamöter har antagit ett sådant här förtroendeuppdrag får vi finna oss i kravet på en långtgående öppenhet. Det är heller inte uteslutet att ledamöter av näringsutskottet eller finansutskottet hamnar i situationer där det finns tillgång till information som ger ledamöterna möjligheter att påverka den egna förmögenhetsutvecklingen. Jag tycker således att det är värt att försöka att närmare utreda detta.
Fru talman! Bengt Hurtig söker verkligen efter orden när han försöker komma på argument för ett sådant här register. De uppgifter, detta måste understrykas, som man säger sig vilja ge offentlighet åt är redan offentliga. Uppgifter om inkomster, fastighetsinnehav, aktieinnehav, styrelseuppdrag osv. är redan offentliga i vårt land. Som jag sade tidigare, Bengt Hurtig, är det alldeles självklart att enskilda riksdagsledamöter får finna sig i att bli granskade. Med den öppenhet som finns i vårt samhälle blir vi också granskade. Men den typ av systematiska register som Bengt Hurtig efterfrågar behövs inte. Ett sådant register är överflödigt, icke efterfrågat. När det gäller de riksdagsledamöter som exempelvis har ekonomiska intressen i företag har vi under tidigare perioder kunnat se att deras intressen varit utomordentligt väl belysta i massmedia, trots att det inte förekommit något register över deras ägande. Det register som ni vill ha, Bengt Hurtig, behövs helt enkelt inte.
Fru talman! I huvudsak är det fråga om en service till allmänheten och journalisterna. Det handlar om att uppgifter skall vara lättillgängliga. Som det är nu får man söka efter uppgifter på en mängd olika ställen -- hos länsmyndigheter, Patent och registreringsverket osv. -- och det är i praktiken en sorts hinder. Vi vill undanröja åtminstone detta hinder.

Fru talman! Jag tycker att man är stor i munnen när man talar om tecken på bristande renhet, därför att viljan att upprätta föreslagna register över ledamöternas olika intressen inte finns. Jag vill alltså understryka att föreslagna regel skulle bli en regel för regelns egen skull. Det finns faktiskt, fru talman, inte någon efterfrågan på den här typen av regel. Jag vänder mig också till Bengt

Fru talman! Jag vill fråga Elvy Söderström om det vid något tillfälle varit så, att en uppgift om en ledamot inte har kunnat tas fram. Kan Elvy Söderström alltså ge något exempel som visar på behovet av en sådan här regel?

Fru talman! Detta förhållandevis tunna betänkande behandlar många olika frågor som rör riksdagen, och här finns många goda förslag. Gemensamt för det här betänkandet och den debatt om riksdagen som vi hade för 14 dagar sedan är att vi kan hänvisa till pågående utredning under fru talmannens ledning. Man kan hysa olika förhoppningar vad gäller den utredningen. Jag var kanske litet mera optimistisk när utredningen startade och under dess första verksamhetstid än jag är nu. Men man skall inte ge upp hoppet. Det kan ju tänkas att utredningens arbete utmynnar i värdefulla reformer. Jag tar mig friheten att beröra en fråga som tas upp i motion K303 av Ewa Hedkvist Petersen, som ju enligt talarlistan kommer upp efter mig. Jag tycker att hon har rätt i det som hon hävdar i motionen. Jag vill gärna understryka att jag för min del ibland upplevt det som nästan plågsamt att jag, på grund av att jag måst stanna här i Stockhom, har varit tvungen att säga nej till berättigade krav från den egna valkretsen eller andra delar av landet när det gällt sammankomster av olika slag. Vi riksdagsledamöter har två grundläggande, viktiga uppgifter. Den ena gäller självfallet vår roll här i riksdagen, att sköta våra uppgifter efter bästa förstånd och med stor energi. Den andra uppgiften är att stå till allmänhetens förfogande, att delta i den allmänna samhällsdebatten och att ställa upp när medborgare, väljare, kräver det. Nuvarande ordning i riksdagen gör att den senare uppgiften ofta blir väldigt svår. Det har vi i Centerpartiet ända sedan mitten av 70 talet påpekat i motioner. Men dessa har vi haft ringa framgång med. Kanhända att tiden nu börjar vara mogen. Man skulle kunna tro att mycket av det som Ewa Hedkvist Petersen säger i sin motion hämtats från Centerns tidigare motioner. Men jag utgår från att det hon säger i motionen grundas på ett självständigt nytänkande. Hur som helst, oberoende av vad som är källan förringas inte förslagets värde. Jag har i ett särskilt yttrande betonat att det behövs en ordentlig omläggning av riksdagens arbetsformer som möjliggör en mer långsiktig och rationell planering. Det kräver en omläggning av budgetåret, något som jag fortfarande hoppas på, även om det tydligen har börjat att kärva till sig hos en del partier som tidigare har uttryckt sypmatier för detta. Jag är kanske inte lika optimistisk som Ewa Hedkvist Petersen, som menar att man skulle kunna ha varannan eller var tredje vecka fri från riksdagsarbete. Det tror jag inte går. Våra förslag har varit mer modesta. Vi har tänkt oss i genomsnitt en riksdagsfri vecka i månaden i de förslag som vi tidigare har lagt fram här i riksdagen. Riksdagen har svårt för att reformera sig själv. Det skall bli mycket spännande att se hur det går just i denna fråga framöver. Här refereras då till Jag vill göra ytterligare någon kommentar vad gäller informationen. Det har sagts att informationen från riksdagen bör förbättras, och det tycker också jag. Svårigheten är naturligtvis att hitta nya former. Vi kan inte beordra radio och TV att sända från riksdagen. Vad vi kan göra är att underlätta för medierna, och det anser jag att riksdagens olika organ i hög utsträckning har gjort. Det är självfallet en missräkning när vi finner att mycket intressanta och viktiga debatter här i kammaren ganska ofta gås förbi med massmedial tystnad. Vi har en egen tidning som heter Från Riksdag & Departement. Jag har tidigare i motioner haft synpunkter på den tidningen. Jag tycker att den i sin nuvarande utformning i många fall är mycket intetsägande. Jag kan erinra om det mycket kryptiska kortfattade referat som fanns i tidningen när vi haft vår debatt om riksdagen. Det borde ha varit en sak som i allra högsta grad intresserat denna tidning. Nu får man ju inte säga så här. Redaktionerna är ju självständiga, och om man anmärker på en tidning riskerar man att i fortsättningen inte bli refererad över huvud taget. Men det är kanske ändå inte tidningens eller redaktionens fel, utan det beror på det begränsade utrymmet. Så skulle jag positivt vilja uttrycka det. I en motion som jag och min partikollega Bengt Kindbom tidigare väckt här i riksdagen, har vi menat att vi från rikdagen skulle kunna kosta på oss en fylligare och större tidning, så som man har i en hel del andra parlament. Det finns alltså goda förebilder där. Sedan en liten släng åt Harriet Colliander. Hon talar med berömvärd indignation om missaktningen mot politiska partier och riksdagen. Men, Harriet Colliander, handen på hjärtat: Vad var ert ledande tema i hela Ny demokratis valkampanj? Det var att exploatera folkliga vanföreställningar om riksdagen och riksdagsledamöterna.

Fru talman! Jag ifrågasätter självfallet inte Ny demokratis rätt att ställa upp i valet. Folket väljer ju vilka ledamöter det vill ha i riksdagen och vilka partier det vill ha representerade. Det är givet att det så skall vara. Vad jag vände mig mot var att Harriet Colliander försöker framställa sig och Ny demokrati som någon slags försvarare av riksdagen och riksdagens ledamöter gentemot vrångbilder från allmänheten och massmedia. Jag vidhåller mitt påstående att ni på ett mycket framgångsrikt sätt i er valkampanj systematiskt utnyttjade alla möjliga fördomar och bristande kunskaper som finns hos folk. Om Harriet Colliander vill ha ytterligare bevis och exempel på vad jag avser, kan hon ju läsa ett av de exemplar av sin partiledares nyligen utkomna bok som han frikostigt delat ut till riksdagens ledamöter, bl.a. till mig. Där kan vi finna att denna kampanj från Ny demokrati fortsätter.

Fru talman! Harriet Colliander försöker här att tala om annat. Visst var ni framgångsrika i valkampanjen. Det är möjligt att den redovisning som gavs av en massmediaforskare i går om hur Ny demokrati behandlades i slutskedet av valkampanjen är korrekt. Men det är sådant som alla partier utsätts för. Det har inte minst vi inom Centern fått uppleva många gånger. Men det är inte poängen i det som jag har sagt tidigare. Poängen är att ni i alla möjliga sammanhang -- jag lyssnade till en hel del av framträdandena med Ny demokrati -- systematiskt försökte förhåna och nedvärdera de politiker som suttit någon tid i riksdagen och de politiska partier som redan fanns. Ni strök en vulgäropinion medhårs, och det fortsätter ni tydligen med på andra vägar. Det går inte att bortförklara, Harriet

Fru talman! Jag har väckt en motion om riksdagens arbetsformer, vilken behandlas i det betänkande som nu diskuteras. Jag vill börja med att tacka tredje vice talmannen för att han drog en lans för min motion. Jag kan garantera att den bygger på egna erfarenheter av arbetet som riksdagsledamot. Mitt förslag är att Riksdagsutredningen skall utarbeta ett nytt tidsschema och ändrade arbetsformer för riksdagen, så att vi bättre kan förena våra olika arbetsuppgifter i riksdagshuset, hemma i våra valkratsar och på annat håll. Jag föreslår att vi skall komprimera vårt arbete till vissa veckor, så att vi andra hela veckor kan vara hemma i våra län eller på annat hålla förslagsvis var tredje vecka. Jag kan också tänka mig att vi börjar tidigare på hösten med riksmötet om det krävs för att få det hela att gå ihop. Skälet till min motion är att jag anser att vi måste kombinera vårt viktiga arbete i riksdagen med mer tid hemma bland människorna i valkretsen på ett bättre sätt. Vi måste organisera om vårt arbete så att detta blir möjligt. Den representativa demokratin bygger på att vi som är folkvalda framför människors mening här i riksdagen. En stor del av vårt arbete måste därför ske ute bland människorna, så att vi vet vad de tycker och vill. Först därefter kan vi sköta vårt arbete här i riksdagen på ett bra sätt. Hit kommer bara de som är drivna påtryckare för att träffa oss. Skall vi möta alla andra, måste vi åka ut. Vi vet också att våra väljare vill att vi ska komma ut mer på arbetsplatser, skolor, gator, torg och på möten. Man vill prata med oss, fråga varför vi beslutar som vi gör och föra fram sina åsikter till oss. I dag när den politiska processen går så fort är det ännu viktigare. Jag anser att min motion nu har fått förnyad aktualitet. Det fordras en nära kontakt mellan väljare och valda när förändringar kräver snabb politisk handling. Jag är säker på att de allra flesta av oss här i kammaren kämpar med detta ständigt. Vi är ute så mycket vi bara kan och orkar, och det blir många besök, inte minst under våra sammanträdesfria veckor under hela året. Men jag tycker ändå att vi inte har tillräckligt med tid till detta. Jag hävdar att en orsak till detta är att riksdagens arbete i dag är organiserat så att arbetet i riksdagshuset dominerar vår arbetstid. Det gäller åtminstone om man som jag och många andra här i kammaren bor långt från Stockholm och inte kan åka hem om kvällarna. Vi tvingas, precis som tredje vice talmannen, säga nej till möten och träffar. Det gäller också om man som jag bor i ett län med långa avstånd. Vi har här i riksdagen ett arbetsschema som försvårar ett återkommande arbete i valkretsen. Vi tvingas åka hit i stort sett varje vecka under riksmötet. Vi borde kunna komprimera vårt arbete. Sedan jag kom till riksdagen 1985 har det också skett en snabb teknisk utveckling av vårt arbete. Vi har datorer både här och hemma. Vi kan jobba i riksdagens datorer hemifrån. Vi har fax och telefoner som gör att vi kan nås överallt. Min uppfattning är att vi inte har tagit ut den tidsvinst och effektivisering av arbetet som den tekniska utvecklingen av vårt jobb i riksdagshuset borde kunnat medföra. Här finns mer att göra och tidsvinster att ta till vara. Fru talman! Det finns ytterligare ett skäl till att jag anser att en förändring av riksdagsarbetet är mycket angelägen. Politiskt aktiva människor ställer numera krav på att kunna ha ett fungerande familjeliv parallellt med det politiska uppdraget. Dessa saker låter sig lättare förenas om man kan vistas fler sammanhängande perioder hemma i valkretsen. I dag är vi inte många i denna kammare som har barn i växande ålder. Ju längre från Stockholm man kommer, desto färre blir vi. Det är ingen tillfällighet att medelåldern på riksdagens kvinnor och män är cirka 52 år. De generationer som är på väg till riksdagen kommer i än mindre grad att acceptera riksdagsuppdraget som det ser ut i dag med ständig pendling varje vecka. Vi som har säte i riksdagen nu måste därför göra vad vi kan för att underlätta för dem som kommer efter oss att ta steget att bli folkvalda. Vi har ju ambitionen att riksdagen skall spegla befolkningens sammansättning. Vi måste förverkliga våra ambitioner i konkreta förslag och beslut. Även unga kvinnor och män och småbarnsföräldrar skall kunna ta plats i kammaren. Jag hävdar att det är möjligt att vidta åtgärder redan i dag. De arbetsformer jag pläderar för i min motion används också redan i dag i andra länder. Fru talman! Jag har alltså konkreta förslag till förändringar av riksdagens arbetsschema i min motion. Jag hade också stora förväntningar på Riksdagsutredningen. Nu har ett enigt konstitutionsutskott avslagit motionen och hänvisar till att Riksdagsutredningen pågår. Utredningen har i uppdrag att överväga en omläggning av budgetprocessen och vilka konsekvenser det får för arbetsrytmen i riksdagen. Utredningen skall vara klar till våren. Men efter vad jag har förstått, har inte utredningen konkret tagit upp den fråga jag motionerat om, trots att det gäller mycket angelägna förändringar av våra arbetsformer. Dessutom lär det vara så, rätta mig om jag har fel, att en omläggning av budgetprocessen kan ske först 1996. Det innebär att det tar alldeles för lång tid innan vi kan få förändringar, för att jag ska vara nöjd. Jag skulle gärna vilja ha kommentarer av utskottets företrädare eller av någon i utredningen om detta. Kommer Riksdagsutredningen att ta upp frågan om förändringar av riksdagens arbetsschema inom det närmaste året? Hur länge beräknar man att det kan dröja innan förändringar av riksdagens arbetsschema kan ske?

Fru talman! Vi skall i dag fatta beslut om ändringar i produktansvarslagen som en följd av EES-avtalet. Det gäller bl.a. importörsansvaret. Där säger man klart att skadeståndsansvaret skall åvila inte bara den som importerar en produkt till Sverige, utan också den som importerat produkten till EES. Likaså skall importörsansvaret även gälla dem som har importerat en produkt från EG till en EFTA stat och omvänt. Detsamma gäller importer mellan EFTA-stater. Det tycker vi socialdemokrater är bra. Det är en förbättring för konsumenterna. Däremot motsätter vi oss den ändring som gäller skadeståndsansvaret vid produktskador och där skadan drabbar en person. Här vill den borgerliga majoriteten införa en försämring för konsumenterna. Den vill införa en jämkningsregel som gör det möjligt att lägga ett större ansvar på den enskilda konsumenten. Därmed minskar möjligheterna till ersättning vid en personskada. I dag gäller skadeståndslagens regler även vid produktskador. Det innebär att den skadelidande vid personskada själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet måste ha medverkat till skadan för att man skall ha möjlighet att jämka ett skadestånd så att den skadelidande får mindre ersättning. Den föreslagna ändringen ger sken av att det är en följd av EES-avtalet.

Härvid bör dock noteras att direktivet också innehåller en regel enligt vilken direktivet inte skall påverka de rättigheter som en skadelidande kan ha enligt den skadeståndslagstiftning som gäller vid den tidpunkt när direktivet blir bindande för medlemsländerna.'' Det här betyder att utskottsmajoriteten i dagens betänkande går ett steg längre än vad som är behövligt med anledning av EG-anpassningen och EES-avtalet. Det ställningstagande som de borgerliga ledamöterna i utskottet gör är ett uttryck för att vid ett val mellan att ställa sig på konsumenternas sida eller på företagens sida väljer de att ställa sig på företagens sida. Vi socialdemokrater väljer att stödja konsumenterna. Varor i vårt moderna samhälle tillverkas och distribueras i sådana former att det är omöjligt för enskilda människor att själva undersöka och bedöma varornas egenskaper. Den enskilde konsumenten tvingas därför att lita på att tillverkare och distributörer kontrollerar sina produkter noga och informerar om skaderisker. Vid produktskador har vi konsumenter ett särskilt stort behov av att ha ett fullgott konsumentskydd. Det beslut vi i dag med all sannolikhet kommer att fatta är inte ett beslut framkallat av anpassningen till EES-avtalet. Det är ett helsvenskt politiskt ställningstagande som visar rågången mellan borgerlig och socialdemokratisk politik. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen och avslag på propositionen i denna del.

Fru talman! Vid lagutskottets behandling av proposition 1990/91:197 om produktskadelag gjordes det ett oövertänkt tillkännagivande till regeringen i anledning av ett motionsyrkande om en jämkningsregel i produktansvarslagen. Namnet på lagen blev då också ändrat till produktansvarslagen. Nu har regeringen hörsammat den av utskottsmajoriteten önskade ändringen. Vad man särskilt kan notera i den nu liggande propositionen är att justitieministern instämmer i reservanternas synpunkt som framfördes förra gången frågan behandlades, nämligen att den nu föreslagna ändringen medför en del nackdelar för de skadelidande. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att trots detta konstaterande skall riksdagen besluta om en sådan ändring. Som en konsekvens av vårt tidigare ställningstagande i frågan vill jag yrka bifall till reservationen i betänkandet, och jag vill instämma i vad Inger Hestvik tidigare har anfört.

Fru talman! De ändringar som nu vidtas i produktansvarslagen är en anpassning till EG och EES-avtalets regler. Det är en bärande princip att svenska företag och importörer skall konkurrera på så jämbördiga villkor som möjligt med företag som omfattas av EES-avtalet och företag inom EG. Av den anledningen yrkar vi avslag på den socialdemokratiska reservationen och på John Jämkning av sakskada kan göras om den skadelidande har varit vårdslös eller uppsåtligt har medverkat till skadan. När det gäller personskada kan jämkningen ske endast om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Orsaken till att produktskador uppkommer är vanligtvis att den skadelidande på ett klart oaktsamt sätt har handskats med produkten, även om oaktsamheten inte kan bedömas som grov. I de fall där det enda vållande som förekommer är föranlett av konsumenten är det stötande om inte jämkning kan göras. Jag vill erinra Inger Hestvik och John Andersson om att den svenska skadeståndslagens bestämmelser om jämkning vid personskada i ett internationellt perspektiv är närmast unik. Inte ens i de övriga nordiska länderna är jämkningsmöjligheterna så begränsade som i vårt land. Socialdemokraterna kräver i sin reservation att näringsidkarna förser sig med tillfredsställande försäkringsskydd så att konsumenter görs icke ansvariga för sitt handskande med produkterna. Vi står nu på tröskeln till ett samarbete över gränserna i EG och EFTA-länderna. Vi måste, Inger Hestvik, som konsumenter i Sverige jämställas med konsumenterna i övriga Europa. Att ge svenska konsumenter en större frihet från ansvar vad gäller handskande med produkter och kompensera med produktförsäkringar hos näringsidkare löser inte konkurrensproblemen. Försäkringar är kostsamma och måste betalas av konsumenterna, och därmed snedvrids konkurrensen för de svenska producenterna. Det är därför ingen lösning för konkurrensmöjligheterna för svenska företag att ha försäkringar. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Vi har tydligen helt olika åsikter om vad som krävs av oss som lagstiftare när det gäller att ta hänsyn till konsumenternas säkerhet och deras möjligheter till ersättning vid en skada. Det var fint att få höra från talarstolen av en borgerlig ledamot, Margareta Gard, att vi har en unik skadeståndslagstiftning i vårt land. Man kan undra varför vi skall sitta här och försämra en sådan lagstiftning. Margareta Gard anför att det kommer att bli svårt för konkurrerande företag. Vi anser som reservanter att detta förslag inte är oskäligt. Företagen måste i alla fall ha försäkringar, och det kommer säkert inte att bli betungande för dem att utöka sitt ansvar på det sätt vi har föreslagit i vår reservation.
Fru talman! Det är helt riktigt, Inger Hestvik, att vi har olika uppfattningar i den här frågan om ett gott konsumentskydd. Jag tycker att vi får ett gott skydd i och med denna förändring i lagen. Vi måste också ha ett näringsliv som kan konkurrera. Vi måste se till att vi har en industri som är konkurrenskraftig, och vi måste ha regler som är jämbördiga med våra konkurrentländers regelsystem. Det här är grunden för att nu göra ett nytt ställningstagande i fråga om produktansvarslagen.
Fru talman! Jag vill bara betona att vi har våra skilda synpunkter i frågan. Margareta Gard och de borgerliga ledamöterna i utskottet ställer sig på företagens sida och månar om deras konkurrenskraft, medan vi ställer oss på konsumenternas sida och vill ge dem ett utökat skydd.
Fru talman! Vi från den borgerliga sidan tycker att det skall finnas ett rimligt konsumentskydd. Socialdemokraterna tror att svenska företag kan arbeta på helt andra villkor än vad konkurrenterna gör i Europa. Men vi anser och vet att konkurrens på lika villkor är oerhört viktig för att Sverige skall kunna behålla sitt näringsliv och ge sysselsättning åt människorna. Det är ett viktigt ställningstagande även i denna fråga.
Fru talman! Margareta Gard talar om bärande principer. Jag tycker att det verkar som om en bärande princip för utskottsmajoriteten är att göra situationen för de skadelidande sämre. Jag trodde att det fanns ett värde även hos de borgerliga för att bevara det unika för Sverige -- i varje fall när det gäller att inte försämra för de skadelidande. I diskussionen om EES-avtalet och EG och de förändringar i svensk lagstiftning som därav följer har ofta framförts argumentet att vissa åtgärder är en konsekvens av att vi kommer med i frihandelsområdet. Man säger: Vi skulle egentligen inte vilja göra detta, men det är tvingande. Nu befinner vi oss i en situation där det inte finns någon tvingande regel. Här springer man i väg och gör ändringar som inte är nödvändiga. Det är mycket avslöjande för vad man egentligen vill.
Fru talman! Till John Andersson vill jag säga att det här också handlar om att se till att vi kan bevara arbetstillfällen i Sverige. Om företag i Sverige slås ut på grund av att vi har helt andra regler och vi därmed får högre priser på varor, minskar också antalet arbetstillfällen. Detta utgör, tillsammans med utgångspunkten att vi skall ha lika principer för konsumenterna inom Europa, en bärande princip för oss inom borgerligheten.
Fru talman! Jag har svårt att tro att vi inte kan ha andra regler, att det skulle vara till så stor nackdel för svenska företag osv. Jag har inte hört att man har framfört några större propåer om att detta skulle vara några stora nackdelar. Jag har över huvud taget inte sett några yttringar som skulle styrka att detta är en nödvändig åtgärd för att skydda den svenska industrin.
Fru talman! Om John Andersson inte är införstådd med att vi i Sverige måste ha samma regler för att kunna konkurrera, då tycker jag att John Andersson blundar för verkligheten. När vi nu tar ett steg in i EG-sammanhang, måste vi också se till att vi har samma regelverk. Varför skulle det vara så besvärligt att göra denna justering? Det är egentligen en liten justering i produktansvarslagen. Men det är ändå en justering som överensstämmer mera med de lagar och regler som finns inom EG och övriga EFTA.

Fru talman! Utvidgningen av lagen om vissa internationella sanktioner innebär att regeringen kommer att få möjlighet att följa inte bara de sanktioner som proklameras av Förenta nationerna utan också de som proklameras av ESK och EG. Vi har från Vänsterpartiet sagt att vi stöder förslaget om deltagande i ESK-sanktionerna och godtar den utvidgning av lagstiftningen som det är fråga om. Däremot kan vi inte acceptera ett svenskt deltagande i EG-sanktioner. Det grundar sig naturligtvis på att vi är medlemmar i Förenta nationerna och i ESK men inte i EG, och vi får därigenom inte det inflytande som vi anser vara en förutsättning för att kunna ansluta oss till sanktionsprocessen på detta sätt. Det som EG hittills har åstadkommit i Jugoslavien anses av en hel del internationella experter inte som alltför lyckat. Den tragiska utvecklingen i Jugoslavien kunde förmodligen ha hanterats annorlunda. Motsättningarna inom EG och den politik som har förts har inte kunnat förhindra den utvecklingen. Fru talman! Därmed vill jag yrka bifall till den meningsyttring av Bertil Måbrink som har fogats till utrikesutskottets betänkande avseende moment 1.

Fru talman! FN:s säkerhetsråd antog i maj resolution nr 757 om sanktioner mot Montenegro). I avsikt att även Sverige skulle kunna ansluta sig till sanktionsåtgärder hemställde regeringen om riksdagens bemyndigande att få tillämpa sanktionslagen . Då FN:s säkerhetsråd fattade ett bindande beslut återkallades propositionen och ett sådant bemyndigande kom aldrig att prövas av riksdagen. Den nu aktuella propositionens förslag om ett utvidgat bemyndigande bör ses i perspektivet av en framväxande europeisk säkerhetsordning och ett utvidgat europeiskt samarbete samt behovet av att kunna handla snabbt både när det gäller sanktioner och humanitär hjälp. Det blir allt viktigare att reagera snabbt och att handla när exempelvis hundratusentals riskerar att frysa ihjäl i vinter i det forna Jugoslavien. Det krävs snabba åtgärder i bl.a. Bosnien. Situationen där är katastrofal. Hjälpen måste öka och nå fram snabbt, annars kan hundratusentals människor dö på grund av strider, kyla, svält och sjukdomar. Tyfoidfeber har konstaterats i flera bosniska städer av Världshälsoorganisationen, WHO. Tusentals flyktingar lever under ytterst primitiva sanitära förhållanden. Det skapar grogrund för tyfusbakterierna och annat otäckt. Risken finns också att konflikten sprider sig till Kosovo, Makedonien och andra länder. Det gäller att ha handlingsberedskap och kunna handla i tid. Lennox förvärras läget stadigt i takt med att fler städer intas, i takt med att flyende beskjuts, i takt med att flyktingskaror vid olika länders gränser förvägras tillträde till olika länder. Totalt har 2,2 555 > e000 har flytt till andra delar av Europa. FN:s flyktingkommissarie Sadako Ogata hävdar att ''vi står på randen till en humanitär mardröm. Det handlar om människors säkerhet och liv.'' En kommission inom FN har skattat kostnaderna för hjälpbehoven på sikt i Jugoslavien till miljarder dollar. I ett radiomeddelande från staden Srebrenica i östra Bosnien rapporteras det att 70 000 invånare och flyktingar hotas av svält och är i behov av omedelbar hjälp. Staden är belägrad av serbiska styrkor som har hindrat FN:s hjälpsändningar att komma fram. Från det belägrade Gradacac i norr rapporterades att serberna hade skickat förstärkningar till sina ställningar runt staden. Överenskommelser om vapenvila bryts, som det tycks, regelbundet. Detta måste kraftigt fördömas. Det måste sättas kraft bakom orden. Tvångsförflyttningar av etniska grupper måste upphöra omedelbart. Jag anser liksom många med mig att en internationell brottsmålsdomstol måste inrättas, så att de människor som ligger bakom illdåden som sker i inbördeskriget i det forna Jugoslavien kan ställas inför rätta och ställas till svars för sina handlingar. I de domstolarna måste också ges utrymme för representanter för alla de kvinnor och barn som har utsatts för systematiserade våldtäkter att framföra sin sak och sin rätt att behandlas enligt mänskliga rättigheter. Vi får inte vare sig som enskild nation eller i samverkan med olika internationella organ göra samma misstag som så många gånger tidigare, dvs. reagera alldeles för långsamt och blunda för omänsklig brutalitet och en totalt omänsklig situation -- med andra ord svika. Det är viktigt att FN och andra internationella organisationer gör massiva insatser för att få slut på eländet i f.d. Jugoslavien. Det har talats för mycket i konferensrum och slutna sällskap och gjorts för litet. När nu Sverige får hand om ordförandeskapet i ESK ges en chans till en massiv insats för att få slut på framför allt civilbefolkningens, kvinnors och barns, utsatta situation i f.d. Jugoslavien. Eftervärlden kommer att döma oss hårt, om vi inte kan få ett snabbt slut på kriget, förnedringen, förföljelsen och försöken till utrotning av etniska grupper.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

Fru talman! Det som pågår i gamla Jugoslavien är något alldeles fruktansvärt. Den föregående talaren har mycket väl beskrivit situationen. Jag har varit på plats nere i Bosnien och Kroatien och sett vilket fruktansvärt lidande det är för kvinnor, barn och gamla. Tyvärr kan man inte se något slut på det angreppskrig som pågår. Det krävs ytterligare insatser från vår sida i Sverige. Vi har all anledning att hjälpa till att laga och värma upp husen i befriade områden i Bosnien-Hercegovina. Vi har anledning att hjälpa till med mat och medicin, så att människorna överlever. Många av mina bosniska vänner och jag själv välkomnar det steg som nu tas av utskottet och riksdagen. Det är ett steg i rätt riktning och ett gott föredöme för andra länder. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Riksdagen har i dag att behandla ett omfattande frihandelsavtal mellan EFTA-länderna och staten Israel. Jag har som enda motionär påpekat att förslaget till avtal på en avgörande punkt är mycket oklart. Det gäller artikel 32, som säger att avtalet skall tillämpas på parternas territorium. Sveriges territorium är väl definierat och accepterat av kringliggande stater. Ingen annan stat gör anspråk på områden som i dag tillhör Sverige. När det gäller staten Israel är situtationen en helt annan. Israel har i dag bara en internationellt erkänd gräns. Det är gränsen mot Egypten, som fastställdes i fredsavtal 1979. Övriga gränser är föremål för tvister, och FN har aldrig accepterat de gränser som Israel ensidigt bestämt. Inte heller Sverige har gjort det. När man i avtalet säger att det skall tillämpas på parternas territorier, frågar jag: På vilket territorium? Räknas Golanhöjderna, södra Israels territorium? Det är märkligt att detta inte någonstans i avtalet finns definierat. Utskottet gör ett tappert försök att lösa dilemmat genom att hänvisa till att man inhämtat att frihandelsavtalet endast omfattar Jag frågar mig: Från vem har man inhämtat denna uppgift? Är det från det svenska Utrikesdepartementet, eller har man varit i kontakt med Israel och fått bekräftat att Israel accepterar denna tolkning av avtalet? Vad händer om Israel inte acccepterar utskottets tolkning? Utskottet säger vidare att några tolkningssvårigheter inte föreligger vad gäller avtalets tillämpning. Då måste jag återigen få fråga: Omfattas exempelvis östra Jerusalem av frihandelsavtalet? Östra Jerusalem ligger nämligen inte innanför 1948 års gränser! Och hur skall vi i sådana fall kontrollera att varor till och från östra Jerusalem inte omfattas av avtalet? Ingår de delar av Västbanken som Israel har sagt sig vilja behålla och där man har upprättat bosättningar? FN har dessutom aldrig accepterat 1948 års gränser. FN anser att Israel skall dra sig tillbaka till de gränser som fastslogs i den s.k. delningsplanen från 1947. FN har heller aldrig accepterat Jerusalem som Israels huvudstad och som en del av staten Israel. Till saken hör också att Israel, för att släppas in i FN, lovade att dra sig tillbaka till 1947 års gränser. Detta skedde i FN-resolution nr 273. Vad utskottet nu gör är i princip att gå ifrån det FN beslutet! Vad utskottet dessutom gör med sin tolkning är att gissa vilka territorier som berörs av avtalet. Det tycker jag är mycket märkligt! Fru talman! Jag har i min motion också påpekat att de gemensamma slutsatser om handel med territorierna, som det sägs, som avtalsparterna har kommit överens om, inte finns ett ord om vilka geografiska områden som avses. Varken i den engelska texten eller i den svenska översättningen sägs vad som menas med territorierna. Man har inte ens fått Israel att skriva de ockuperade territorierna. Den svenska regeringen tolkar ensidigt att det skulle röra sig om Västbanken och Gaza. Vilket stöd finns för detta? Stöder Israel en sådan tolkning av de gemensamma slutsatserna? Vad händer om Israel har en annan tolkning av vilka områden som avses? Utskottet skriver i sitt betänkande: ''Under förhandlingarna har Israel medgivit att direkt export skall kunna äga rum från de ockuperade arabiska territorierna till EFTA-staterna.'' Om Israel verkligen menar detta, varför vägrar man då att skriva in både orden ''ockuperade territorierna'' och namnen på dessa? Är utskottet hundraprocentigt säkert på att Israel ser på denna fråga på samma sätt som den svenska regeringen och utskottet gör? Vad händer om Israel inte gör det? En annan fråga som dyker upp är hur Golanhöjderna och södra Libanon skall betraktas i detta sammanhang. Liknande svårigheter föreligger med Jerusalem. Ingår dessa områden i frihandelsavtalet, eller omfattas de av de s.k. gemensamma slutsatserna, eller är de helt lämnade utanför? Utskottet säger vidare om handel med de ockuperade arabiska territorierna att de föreslagna åtgärderna kommer att medföra en positiv effekt på handeln. Det är möjligt att utskottet har rätt. Tyvärr tvivlar jag. Trots att EG, som är en betydligt större marknad än EFTA, ingick ett liknande avtal med staten Israel redan 1975, har det inte inneburit något uppsving för de ockuperade arabiska territorierna, snarare tvärtom. Arbetslösheten bara i Gaza har nu ökat till över 60 %. En av förklaringarna till att handeln med de ockuperade områdena går så trögt är att Israel på olika sätt försvårar exporten. Huvuddelen av exporten måste gå via israeliska hamnar. En stor del av exportprodukterna från dessa områden utgörs av frukter och andra färskvaror. På grund av att transporterna fördröjs hinner en del av lasterna ruttna innan de når mottagaren. Bl.a. har holländska importörer råkat ut för detta. Tyskland har uppenbart tröttnat och diskuterar nu med palestinierna i Gaza att hjälpa till att bygga en palestinsk hamn där. På vilket sätt har Israel förbundit sig att inte göra sammaledes med exporten från de ockuperade områdena till EFTA-länderna? Vilka åtgärder är i sådana fall regeringen och EFTA-staterna beredda att vidta? Kan vi tänka oss att stödja byggandet av en hamn i Gaza? Löftet i de gemensamma slutsatserna, att inte sätta upp några administrativa hinder, finns även i överenskommelsen som EG har med Israel. Trots detta håller Israel inte sina löften. Fru talman! Slutligen vill jag ta upp bemyndigandet som regeringen begär för tullnedsättning, tullfrihet m.m. från Gaza och Västbanken. Inte någonstans preciserar regeringen -- eller för den delen utskottet -- vilka villkor som handeln med dessa skall ske på. Kommer Gaza och Västbanken att få lika förmånliga villkor som Israel? Har utskottet inhämtat några uppgifter om detta? Med tanke på den inställning som ledningen i Arvfurstens palats ibland visat är jag mycket oroad att de arabiska exportörerna kommer att få sämre villkor för sin handel. Men jag kan ju ha fel. Göran Lennmarker, som vad jag förstår är utskottets företrädare i den här frågan, kanske kan skapa klarhet i fråga om vilka villkor som kommer att gälla för handeln med de arabiska ockuperade territorierna. Fru talman! Jag tycker att avtalsförslaget på så väsentliga punkter är oklart och oprecist, att riksdagen därför inte bör ratificera detta. Regeringen bör i stället ges i uppdrag att omförhandla avtalet. Det innebär att jag yrkar bifall till min motion.

Fru talman! Jag tycker att det är märkligt att utskottets företrädare inte kommenterar något av de frågetecken som jag har satt för avtalet. Jag är en mycket stor anhängare av fri handel, av att ta bort tullar och av att se till att det skall gå smidigt när man handlar, och socialdemokratin har under många år verkat för att vi skall få till stånd en rejäl frihandel över hela världen. Men vad jag har ställt frågor om gäller avtalstexten och tolkningen av avtalet. Jag har inte fått en enda vägledning av herr Lennmarker när det gäller vilka områden som skall avses med frihandelsavtalet mellan EFTA och Israel. Ingår östra Jerusalem, södra Libanon, Golanhöjderna, Västbanken och Gaza? Enligt 1948 års gränser ingår inte ens östra Jerusalem. Utskottet säger att det inte finns några tolkningssvårigheter, och då borde det vara mycket enkelt för utskottets företrädare att klargöra vilka geografiska områden som faktiskt ingår. Inte heller fick jag något svar på frågan vilka villkor som kommer att gälla för exporten från de ockuperade arabiska territorierna och vad som händer om Israel på olika sätt försvårar handeln mellan EFTA och de ockuperade områdena. Är man då beredd att vidta några åtgärder? Jag tycker att det är bra att vi får ett handelsavtal med staten Israel, men då skall det också vara tydligt och klart vad gäller vilka områden som avses, och detta avtal är inte utformat så. Såvitt jag har förstått är dessutom anledningen till att man inte vågar skriva ut vilka områden som avses att Israel i princip fullständigt vägrar att göra några sådana definitioner. Vad jag ser i förlängningen är att vi från svensk sida viker oss och i princip accepterar gränser för staten Israel som vi i andra sammanhang faktiskt inte har accepterat. Fru talman! Jag skulle gärna vilja ha svar på några av de frågor som jag har ställt och som gäller ganska väsentliga delar av avtalet. Vilket territorium skall omfattas av avtalet? Jag tycker faktiskt att det är märkligt att man i ett så omfattande handelsavtal inte mer noggrant har definierat vad man menar med Israels territorium.

Fru talman! Göran Lennmarker återupprepar det som vi har kunnat läsa i utskottets betänkande. Men jag måste återigen få fråga: Om det är 1948 års gränser som skall gälla, varför har man för det första inte skrivit ut det i avtalet? För det andra: Ingår exempelvis östra Jerusalem? Kommer handeln med östra Jerusalem att omfattas av frihandelsavtalet? Enligt 1948 års gränser ingår faktiskt inte östra Jerusalem. Då får man ha en annan ordning för östra Jerusalem. Jag ser här en glidning från utskottets sida, en glidning som tyvärr alla partier har bidragit till. Jag tycker att man därigenom luckrar upp den svenska synen på staten Israels gränser. Oklarheterna i avtalet är omfattande. Jag har inte heller fått svar på frågorna om Golanhöjderna och södra Libanon -- de delar av Västbanken som Israel betraktar som sitt område och där man av säkerhetsskäl eller andra orsaker har bosättningarna. Ingår de i detta? Jag skulle tro att Israel tycker att de gör det, men av de skrivningar som finns i utskottets betänkande är de uteslutna. Det vore väl tacknämligt om man var överens med den avtalspart som man sluter avtal med om var avtalet skall tillämpas. Jag vill upprepa en fråga som jag ställt tidigare: Vilka villkor kommer att gälla för handeln med de ockuperade arabiska territorierna? Kommer man att få samma villkor som staten Israel får i handeln med oss, eller kommer man att få sämre villkor? Vi lämnar ju över frågan till regeringen, men det vore intressant för riksdagen att få reda på om man kommer att medge fullständig tullfrihet för samtliga varor som kan komma från Västbanken och Gaza.

Herr talman! Det är glädjande att riksdagen bereds möjlighet att ta ställning till förslaget om frihandelsavtal mellan Israel och EFTA-staterna, och därmed också Sverige. Jag har ingen invändning mot förslaget, utan ansluter mig till utrikesutskottets yrkande. Däremot aktualiserar ärendet ett gammalt problem, nämligen arabländernas ekonomiska bojkott mot Israel och de problem som den ofta skapat för de svenska företag som också är intresserade av affärsförbindelser med arabvärlden. Bojkott har varit en del av flera arabstaters krigföring mot Israel. Den har riktat sig mot såväl företag som handlar med Israel som mot företag som ägs av judar. Bojkotten brukar medge att företag säljer till Israel, däremot godtar man inte samarbete med företag som investerar i Israel eller bedriver samarbete med israeliska företag. Bland de företag som vid olika tillfällen tvingats avbryta sina kontakter med Israel på grund av den arabiska bojkotten finns t.ex. Tetrapak, Barnängen, och Ericsson. Sverige har självfallet aldrig erkänt denna bojkott eftersom vi håller på principen att endast godkänna sanktionsåtgärder som beslutats i FN:s säkerhetsråd. Ändå förekommer det alltså att svenska företag tvingas agera i enlighet med krav som ställs av de länder som proklamerat denna bojkott. Frågan har tidigare behandlats i riksdagen med anledning av motionskrav på en svensk lagstiftning liknande den amerikanska, tyska och holländska om förbud för företag att medverka i bojkotten mot Israel. De förslagen avslogs. Enligt min mening är det ändå rimligt att på nytt fästa uppmärksamheten på problemet i samband med det betänkande som vi nu debatterar. En motion med förslag att någon form av kommentar till detta förhållande och hemställan till regeringen skulle behandlas tillsammans med förslaget till frihandelsavtal mellan EFTA-länderna och Israel fick, av för mig svårförståeligt skäl, inte väckas. Det ansågs tydligen ligga litet vid sidan av ämnet; det kan jag inte riktigt se att det gör. Vi får väl ändå acceptera det. Jag tycker att det därför är viktigt att från talarstolen poängtera att regeringen har ett ansvar för att man, på de sätt som står till buds, motverkar den arabiska ekonomiska bojkotten mot Israel, t.ex. genom information till företagen om Sveriges principiella inställning och genom ett kraftfullt internationellt agerande i denna fråga. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har sedan början av 1992 arbetat för flyktingar från Kroatien och Bosnien Herzegovina. Jag och mina medarbetare har rest runt i Kroatien och Bosnien. Vi har kartlagt behoven kommun för kommun. Vi har presenterat vårt material för de bosniska och kroatiska regeringarna samt för flyktingkommissarien i Split och UD:s Ingemar Cederberg. Vi har noterat att årskostnaden för en flyktings boende i Sverige räcker till en nybyggd enrumslägenhet i hemlandet. Jag tror att flyktingmottagandet från det gamla Jugoslavien kommer att kosta oss ca 13 miljarder i år. Det är ett resursslöseri eftersom medlen hade givit större effekt i Jugoslavien. Nu har vi den situation vi har. De nu anvisade medlen räcker inte till. Behoven är så mycket större. Vi skulle behöva leverera isolerade husmoduler och värmeapparater till ett belopp som vida överstiger det belopp som nu anvisas. Till detta kommer att SIDA enligt min mening inte fungerar bra i det aktuella katastrofområdet. Jag är således kritiskt inställd till det låga beloppet -- en skärv från den rikes bord. Vi kommer emellertid snart att tvingas till nya beslut och nya insatser. Därför yrkar jag, trots kritiken, bifall till hemställan i utskottets betänkande. Utskottets hemställan, som för bifall endast krävde enkel majoritet, kunde inte i en avgörande omröstning ställas mot reservationen. Kammaren hade därför att först ta ställning till den i reservationen föreslagna ändringen i riksdagsordningen. Avslogs denna skulle proposition härefter ställas på bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I det här betänkandet från socialutskottet är vi överens, och då brukar vi inte uppta tid i kammarens talarstol, men det här är ett viktigt betänkande, som berör de allra mest utsatta i samhället -- de som inte har någonstans att bo, de som inte vet vart de skall ta vägen över natten, de som tillbringar sina nätter i avloppstunnlar eller under broar även nu när vintern närmar sig. Det handlar om de kvinnor som kanske finner rum för natten men som får tacka för det genom att låta sig utnyttjas sexuellt. Vi hade i våras en interpellationsdebatt här i kammaren om den situation som då rådde, men socialministern hade då inte mycket att komma med, och situationen har inte förändrats inför den kommande vintern. Stadsmissionen får fortfarande gå ut med stora annonser och vädja om stöd för att kunna finansiera ytterligare ett härbärge för kvinnor. På Frälsningsarmén har föreståndaren för ett av härbärgena nu hoppat av verksamheten och kör taxi -- därför att han inte längre orkar med att kämpa med de ekonomiska bekymmer som verksamheten medför när Stockholms kommun inte tar sitt ekonomiska ansvar; man har under de senaste tre åren haft samma summa i bidrag trots att verksamheten har ökat i omfattning. Jag tror att det är viktigt för alla dem som arbetar med att försöka hjälpa de här utsatta människorna att vi i riksdagen uppmärksammar och diskuterar de här problemen. Tillsammans med två andra socialdemokrater var jag tidigt i våras ute i Stockholm för att bli informerad om situationen, och det ledde till att jag då också deltog i den nämnda interpellationsdebatten. För några månader sedan var hela socialutskottet på studiebesök i Stockholms kommun. Jag tror att detta studiebesök påverkade mina utskottskamrater, så att vi i dag har ett enigt betänkande.

Enligt olika undersökningar som har gjorts beräknas antalet hemlösa i Sverige till mellan 8 000 och 9 000 personer. Det är skrämmande siffror. Vi vet inte hur många de är -- det kan vara fler. Bara i Vi har i vår lagstiftning klara regler för vem som har ansvaret för att människor har en bostad. Vi har det klart uttalat i bostadsförsörjningslagen och i socialtjänstlagen. Det är kommunerna som har ansvaret. I 30 § i LVM, lagen om vård av missbrukare, står det att socialnämnden skall -- jag upprepar: skall -- aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får bostad och arbete eller utbildning. Att det står ''skall'' beror på att vi skärpte lagen våren 1988, därför att vi då hade funnit stora brister i omhändertagandet av missbrukarna. Men det har tydligen inte hjälpt; i de åtstramningstider som nu råder tar kommunerna inte sitt ansvar för alla sina invånare. Det är inte bara i Stockholm som vi har uteliggare och hemlösa -- de finns i Göteborg och Malmö, men de finns också i andra städer. I måndags fick jag höra att frivilliga försöker starta ett härbärge i Karlstad, och även i Eskilstuna har man problem. Vad kan vi då göra här i riksdagen? Ja, vi kan ju stifta lagar, och vi kan ekonomiskt stödja kommunerna. Därför är de aviserade indragningarna av statsbidrag till kommunerna oroande. I det här betänkandet begär vi att det görs en ny kartläggning som omfattar hela landet. De uppgifter som vi i dag har bygger nämligen på uppskattningar och på undersökningar som gjordes för några år sedan. Kartläggningen skall omfatta personer som varje natt tvingas ordna en tillfällig bostad men också dem som är uteliggare. Vi måste få kartläggningen upplagd på så sätt att man klart kan skilja mellan de olika begreppen uteliggare, hemlös och bostadslös. I kartläggningen måste man också ta reda på de bakomliggande orsakerna. Vi vet att en stor grupp av dem som saknar bostad är personer med olika psykiska störningar. En annan stor grupp är missbrukare -- både av narkotika och alkohol och av en blandning av dessa tillsammans med bensodiazopiner. Den grupp som vi har blivit särskilt uppmärksammade på och som har börjat öka oroväckande är gruppen kvinnor. Det är, som jag sade tidigare, en mycket utsatt grupp. Många av dem är prostituerade. Några är, som man säger i USA, bag ladies. Det är viktigt att kvinnornas särskilda problem tas upp i utredningen. Vid det besök som jag i våras gjorde på Stadsmissionen gjordes jag också uppmärksam på de nya grupper som tillkommer. Det vräks dagligen två familjer från sina hem -- unga barnfamiljer som prövat allt för att klara sin situation. De kommer till Stadsmissionen för att få hjälp. Då har de utnyttjat och lånat av sina föräldrar och sina vänner för att försöka klara sina ekonomiska problem. Ofta har de också stora kontokortsskulder. De törs inte vända sig till de sociala myndigheterna av rädsla för att deras barn skall tas ifrån dem. Många gånger är det förtvivlade ensamstående mammor som inte klarar av sin situation på grund av att bostaden tagits ifrån dem, liksom arbetet. Det är inte första gången vi debatterar de bostadslösas situation. För några år sedan fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till överläggningar med bostadsmarknadens parter för att diskutera de bostadslösas problem, och det är, som vi säger i betänkandet, anmärkningsvärt att så inte har skett. Nu föreslår vi att en inventering av socialtjänstens och de olika frivilligorganisationernas erbjudanden om olika boendeformer och övriga insatser för de bostadslösa också skall ingå i kartläggningen. Jag hoppas att regeringen ånyo gör Socialstyrelsen uppmärksam på att man snarast bör ta upp de nämnda överläggningarna med bostadsorganisationerna. Jag hoppas också att regeringen ser till att kartläggningen kommer att ske skyndsamt, även om den blir omfattande, så att resultatet är klart och behövliga åtgärder kan sättas in till nästa vinter. Men kommunerna måste redan i dag vidta de åtgärder som de är skyldiga att vidta enligt lag. Herr talman!